Herr talman! Under gårdagens debatt drogs Västkusten och då särskilt Brofjorden upp som skrämmande exempel på hur regeringen behandlar miljövårdsfrågorna. Regeringen har, säger kritikerna, lämnat tillstånd till ett nytt industriområde utan att invänta den pågående riksplaneringen; därmed har regeringen förbigått fritidsfolkets intressen. Den kritik som riktas mot regeringen med anledning av dess beslut om Brofjorden måste, anser jag, då också drabba länsstyrelsen, landstinget, kommunerna och samtliga politiska partier på länsplanet, som alla varmt tillstyrkt att Lysehalvön upplåtes för industrietablering. Jag har på mycket nära håll följt debatten om Brofjorden och tillsammans med mina riksdagskamrater på Bohusbänken också försökt påverka regeringen att bifalla Lysekils stads hemställan om ett nytt industriområde med en djuphamn för oljetankers i Brofjorden. Åtskilliga uppvaktningar har gjorts hos regeringen, och jag är helt övertygad om att den fattat sitt beslut efter mycket noggranna förarbeten. Den har också fattat beslutet i samförstånd med den bofasta befolkningen. Jag är glad över att få säga detta. Däremot är vi något bekymrade för utvecklingen i den återstående delen av norra Bohuslän, dit man i fortsättningen inte kan räkna med att miljöskadliga industrier förläggs. I detta område bor över 30 000 människor, och de kommuner som berörs är samtliga beroende av att få nya industrier. Utflyttningen från norra länsdelen i Bohuslän har pågått i över 40 år. Stenindustrin sysselsatte inom detta område 9 000 man av vilka endast ett tusental återstår. Fisket och jordbruket har minskat, och inte heller andra näringar som varit knutna till Bohuslän kan erbjuda samma syssselsättningsmöjligheter som tidigare. Det är därför helt naturligt att kommunerna försöker att på allt sätt knyta nya företag till bygden som i någon mån kan vända de dystra utflyttningssiffrorna och återställa befolkningsbalansen. Allt talar för att intresset för Bohuslän kommer att öka. Det finns så många värden i detta landskap som varken industrin eller fritidsfolket kan undvara. Vi önskar ha en levande bygd där arbete och fritid kan enas om utrymmet. Så har det alltid varit, och jag har svårt att förstå att det icke skall kunna vara så även i framtiden. Jag påtalar detta därför att så många har den uppfattningen att arbete och fritidsintressen är oförenliga. Det är icke så. Det är icke den avfolkade bygden som sommargäster och turister söker sig till, utan det väl utvecklade samhället som kan erbjuda omväxlande förströelse och god service. Det är därför enligt min uppfattning felaktigt att göra en plan över Västkusten som icke skulle tillåta en industrietablering, låt vara att nedsmutsande industrier icke bör få förekomma. Att skilja på s.k. smutsig industri och ren industri lär inte vara svårt. Till den rena industrin kan räknas alla industrier som, enligt vår nya miljöskyddslag, kan ställa garantier för att efter rening av avfallsprodukter inga miljöskador uppstår i luft och vatten. De flesta av våra industrier kan säkert ställa dessa garantier. Vi är alla intresserade av ett renare samhälle. Det är vår plikt att på allt sätt medverka till att vi har ren luft och rent vatten och att nedskräpning av vår natur icke får förekomma. Men det är också angeläget att de människor vilka bor inom områden som exempelvis Bohuslän icke hindras att utveckla näringar, som är nödvändiga i en levande bygd, genom alltför hårda restriktioner i tillståndsgivningen vid lokalisering av industri. Det har varit och är väl fortfarande angeläget att det tillskapas skyddade naturvårdsområden, dels för att bevara en säregen natur, dels för att tillgodose allmänhetens behov av strövområden. Inte mindre än 90 000 hektar har avsatts för dessa ändamål. Naturvårdsområden måste ha tillsyn. Denna tillsyn får vi icke gratis. Skogsvårdsstyrelserna, som i regel har att svara för våra reservat, har svårt att klara uppgiften med de tilldelade anslagen. I Göteborgs och Bohus län har skogsvårdsstyrelsen anhållit att 400 000 kronor måtte ställas till förfogande för det arbete som måste utföras. Naturvårdsverkets anslag stannade vid 180000 kronor. Samma bekymmer har vägverket med renhållningen längs våra vägar. Nedskräpningen är oroväckande, och den är i högsta grad oansvarig. Med den nya renhållningslagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari i år, har ett absolut förbud mot nedskräpning införts. Denna lagstiftning måste efterlevas. Tyvärr lär det bli svårt att ställa nedskräparen till ansvar, och i så fall får kommunen städa upp efter syndaren. Kommunerna har också från den 1 januari i år ansvaret för renhållningen såväl vid bebyggelse som ute i naturen. Värdkommunerna för sommargäster och turister får ett stort ansvar. En kommun med 10 000 fast boende får under några sommarveckor sin befolkning mångdubblad. Det kommer att bli många bekymmer för dessa kommuner att få kostnaderna för renhållningen täckta. Fritidsbyggaren kan avgiftsbeläggas, men mera tillfälliga gäster erlägger inga avgifter. Kommuner som varje år har en stark tillströmning av turister och fritidsfolk bör erhålla statsbidrag i form av ordentligt tilltaget tillskott av extra skattekronor. Möjligheter för kommunerna att på annat sätt få ersättning för de tjänster de är skyldiga att utföra lär knappast kunna Jag har velat framföra dessa synpunkter därför att det här rör sig om problem som ständigt möter oss i ett kustlän. Västkusten är omtyckt av många, och naturligtvis är vi glada för det stora intresse som särskilt visas Bohuslän. Turister och sommargäster är välkomna till Bohuslän, men förutsättningen måste vara att länet samtidigt kan utvecklas med goda arbetsmöjligheter, inte minst för de ungdomar som lämnar skolan och som nu inte kan beredas ett meningsfullt arbete i sin hemort.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som ju andas rätt stor lyhördhet för allvaret i min fråga. Jag anser naturligtvis inte att vi i nuläget skall avbryta biståndet till Etiopien, men övergreppet mot Eritrea är ändå så allvarligt, att Sverige som biståndsland inte bör stillatigande åse det. CADU-projektet har ju visat hur man i Etiopien har tagit hänsyn till de meningar vi har om jordreformen. Vi skall självfallet inte ingripa i ett lands inrikespolitiska förhållanden i normala fall, men krig är ett tillstånd som vi inte kan acceptera, i synnerhet inte under pågående biståndsverksamhet. Om ett mottagarland vill bygga en skola eller ett sjukhus, skall vederbörande själv bestämma, men om man i stället för fred föredrar krig och nonchalerar FN-resolutioner, bör biståndsgivaren på något sätt framföra sin mening. Det har också utrikesministern gjort så skickligt tidigare. Jag kan utöver CADU-projektet erinra om det nya biståndet till Sudan, som var aktuellt för drygt ett år sedan. Då Sudans delegation besökte Sverige lyckades utrikesministern få till stånd ett avtal, enligt vilket mottagarlandet lovade att fördela biståndet så, att också de södra och krigshärjade provinserna i Sudan skulle komma i åtnjutande av de nya biståndspengarna. Att det sedan inte blev så mycket av detta bistånd är en annan historia. Jag menar nog att man har rätt att spela med biståndsmiljonerna när det gäller så fundamentala frågor som krig och fred, vilka alltid måste bli avgörande för utvecklingseffekten av det bistånd man ger.

Herr talman! Herr Wikström har frågat socialministern när regeringen avser tillsätta den utredning i tobaksfrågan som 1968 och 1970 års riksdagar begärt. Vidare har herr Öhvall frågat socialministern, om han avser vidta några särskilda åtgärder med anledning av i dagarna framlagda nya forskningsrapporter om tobaksrökningens skadeverkningar. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. 1968 års riksdag biföll en hemställan av andra lagutskottet om utredning av frågan om åtgärder för att minska tobakskonsumtionen. I utlåtande år 1970 i anledning av motioner om varudeklaration på tobaksvaror, m.m., framhöll utskottet att det var angeläget att ven begärda utredningen snarast kom till stånd. Detta skedde efter erinran om ett uttalande från regeringshåll, att man med hänsyn till de tryckfrihetsrättsliga aspekterna ansett att begränsningar i tobaksreklamen borde åstadkommas genom överenskommelser mellan de marknadsförande företagen och att resultatet av dessa förhandlingar borde avvaktas innan den begärda utredningen tillsattes. Detta överensstämmer med ett svar som jag lämnade den 17 december 1969 på enkel fråga i dåvarande andra kammaren. Under den tid som därefter förflutit har justitieministern tillkallat särskilda sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om en enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten i massmedier m.m. I direktiven för utredningen erinras om 1968 års riksdags behandling bl.a. av tobaksfrågan, och det angavs som en viktig uppgift för utredningen att finna en sådan utformning av nya grundlagsregler att man bl.a. får möjlighet att ingripa mot reklam och annan marknadsföring av varor, som är skadliga eller på annat sätt olämpliga. Kungl. Maj:t har till utredningen överlämnat kopia av 1968 års riksdagsskrivelse i tobaksfrågan jämte utskottsutlåtandet och i sammanhanget aktuella motioner och anser sig för närvarande böra avvakta utredningens resultat.

Herr talman! Man har beräknat att överdödligheten i lungcancer, blodkärlssjukdomar, kronisk bronkit och liknande sjukdomar, orsakade av för hög cigarrettkonsumtion, lägger ungefär 8 000 svenskar om året i en för tidig grav. Det officiella brittiska hälsoupplysningsorganet Health Education Council har uttalat följande: ”Den förebyggande medicinens viktigaste uppgift i dag är att nedbringa cigarrettrökningen.” Trots att riksdagen både 1968 och 1970 har begärt en utredning om åtgärder för att minska tobakskonsumtionen, har regeringen nonchalerat detta krav. Den svenska sjukvårdsbudgeten för den statliga och den kommunala sektorn uppgår för närvarande till ungefär 8 miljarder om året. Det är märkligt att myndigheterna fortfarande visar så svagt intresse att förebygga vårdbehoven genom att hyfsa konsumtionen av varor, som bevisligen är hälsofarliga. Cigarrettrökningen är inte längre de rökandes ensak. Den är ett allvarligt problem för folkhälsan och samhället, och detta faktum lägger självfallet ett stort ansvar på de politiska instanserna. Det minsta man kunde begära av regeringen vore ändå att den tillsatte den utredning som riksdagen vid två tillfällen begärt och som faktiskt inte enbart skulle gälla tobaksreklamen utan hela frågekomplexet om tobaksbruket och vad som kan göras för att förebygga det. Samtidigt som jag tackar för svaret måste jag säga att jag ingalunda är tillfredsställd. Det har i någon tidning insinuerats att den kärva hållningen från regeringens sida skulle bero på att det är finansdepartementet och inte socialdepartementet som handlägger dessa frågor. För min del vägrar jag tro det. Men skulle det ändå inte vara rimligt att socialministern och finansministern gemensamt överlade om saken? Det är ju ett stort ansvar regeringen tar. på sig, om man säger att det bara är frågan om tobaksreklam som är viktig i sammanhanget. Det gäller ett betydligt större problemkomplex, som verkligen vore värt den utredning riksdagen har begärt.

Herr talman! Min fråga sammanfaller med herr Wikströms, och jag skall inte uppta kammarens tid lång stund. Också jag vill framföra ett tack till finansministern, även om jag måste konstatera att svaret inte är engagerat. De argument som anförs känner vi redan till. Anledningen till att jag ställde min fråga var närmast professor Gösta Biraths framträdande i massmedia den 8 januari i år. Professor Birath underströk mycket kraftigt hur allvarligt han såg på tobaksbruket, framför allt när det gäller hälsofaran för tonåringarna. Det påpekades också i programmet att det bara finns en rökavvänjningsklinik här i landet men att man skulle kunna göra en insats med mycket enkla och billiga medel, om verksamheten anknöts till alkoholpoliklinikerna. Det är alldeles tydligt att vi frågeställare inte kan vara nöjda med det engagemang som visats. I vårt land tar man inte lika allvarligt på frågan om tobaksrökningen som man gör i flertalet andra länder.
Herr talman! För att inga missförstånd skall föreligga beträffande kommunikationerna mellan regeringens olika ledamöter vill jag framhålla att den här saken självfallet har diskuterats inom regeringen, således icke bara mellan mig och socialministern. Liksom alla andra meddelanden till riksdagen har frågesvaret delats i samtliga departement, och varje regeringsledamot har haft tillfälle att tillkännage sin uppfattning. Bakom varje meddelande som lämnas till riksdagen finns således en accept från regeringen. Nu kanske jag också borde tillägga att det har tagits vissa initiativ för att strama upp den kampanj för upplysning om tobaksrökningens risker som pågår. Den mera attraktiva tobaksreklamen avlägsnas efter överenskommelser mellan producenterna, marknadsförarna och myndigheterna. I vad mån man kan komma längre genom en direkt förbudslagstiftning på reklamens område tillhör ju det som den i mitt svar omnämnda utredningen skall överväga. Jag tror emellertid inte att man bör leka med tanken på ett direkt förbud. Ingen nation har vågat sig på det. En och annan nation har provat det i fråga om alkoholkonsumtionen, men givit upp därför att människorna är som de är. Detta är närmast en upplysningsfråga, möjligen rehabiliteringsfråga, och där kan naturligtvis tanken på avvänjningskliniker bli aktuell. Men den är redan uppmärksammad av de ansvariga myndigheterna.

Herr talman! Det är uppenbarligen värre än vad som framgick av det tidigare svaret, om regeringen således diskuterat saken och kommit fram till att man inte vill tillmötesgå de krav om en utredning på denna punkt som riksdagen vid två tillfällen framfört. Om det gällde någon storpolitisk fråga eller någon fråga som berörde bara ett fåtal människor, skulle vi möjligen kunna överse med en sådan nonchalans. Men här gäller det en företeelse som många av oss är djupt oroade inför. Och det är inte fråga om förbud utan om att försöka hitta positiva åtgärder som kan minska tobakskonsumtionen. Eftersom jag personligen tror på möjligheten till sinnesändring och omvändelse skulle jag vilja föreslå att regeringen tar sig en funderare till på denna fråga. Det är den faktiskt värd!

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat om jag anser den information vara tillräcklig som utgår till den skattebetalande allmänheten om nödvändigheten av att kontrollera det å debetsedeln för slutlig skatt upptagna beloppet för erlagd preliminär skatt. Alla som får debetsedel på slutlig skatt erhåller samtidigt med debetsedeln en särskild upplysningsbroschyr, där bl.a. finns en direkt uppmaning att genom avlöningskvitton eller annan uppgift kontrollera att erlagd preliminär skatt tillgodoräknats vid debiteringen. Denna information, som alltså lämnas varje skattebetalare individuellt, anser jag tillräcklig.
Herr talman! Finansministern och jag är helt säkert ense om att det är viktigt att alla skattebetalare erlägger den rätta skatten — alltså inte för litet och inte heller för mycket. När det gäller för litet betald skatt gör man väl en del för att komma åt saken, även om det kanske skulle kunna göras mer. Men det finns också exempel på att människor får betala för mycket, och det är bl.a. detta som ligger inneslutet i min fråga. Arbetsgivarna gör genom skatteuppbörden ett fantastiskt bra arbete för statsverket — oavlönat. Men det finns arbetsgivare som drar, låt säga 300 kronor och inlevererar 200 kronor från en anställd. Då märks ingenting i maskineriet. Det fungerar fortfarande. Det enda sättet att kontrollera detta är att en anställd när han får sin slutliga skattsedel jämför uppgiften på den rad där det står ”Erlagd preliminär skatt” med sina lönekvitton. Finansministern säger att det finns en broschyr, och det är alldeles riktigt. Den är ganska omfattande. Men bara på tre och en halv rader står detta med kontrollen omtalat. Det är otillfredsställande. Jag skulle vilja fråga finansministern om han har en uppfattning om hur många som verkligen gör en sådan kontroll. Jag skulle uppskatta dem till ungefär 5 procent av alla skattebetalare. Det görs för litet, herr finansminister. Jag menar att man verkligen skulle uppmana människorna att kontrollera uppgiften om preliminärskatten. Det är t.o.m. litet ojust av samhället, staten, att införa ett skattesystem som har dessa inbyggda risker och inte bättre söka förebygga verkningarna av dem. Det viktigaste med denna broschyr är att människorna blir uppmärksammade på att de skall göra denna kontroll. Varför inte fästa en särskild liten lapp på den slutliga skattsedeln och uppmana människorna att kontrollera preliminärskatten. Hur många läser denna broschyr? Den är bra, men den är alltför mångordig i många avseenden. De flesta människor tycker nog att detta ser mycket besvärligt ut, och så läser de ingenting. Men en särskild väl formulerad uppmaning att göra denna kontroll tycker jag att finansministern, så kraftfull i övriga ting, skulle kunna hjälpa de skattskyldiga med.
Herr talman! Man kan inte gärna vara dels för utförlig och dels för knapphändig i samma broschyr, men det var ungefär resultatet av herr Sjöholms uppfattning. Jag har den uppfattningen att allt vad som står i denna fyrsidiga broschyr är för den skattskyldige viktiga ting. Ett av dessa ting är bl.a. den klara uppmaningen att kolla upp skattsedeln emot de avlöningskvitton som man har erhållit under året. Herr Sjöholm och jag har fört denna diskussion en gång tidigare — 1965.

Numera är denna broschyr kompletterad med just den uppmaning som herr Sjöholm efterlyste. Herr Sjöholm hade visserligen ett yrkande till den gången, nämligen att man från skattemyndigheterna skulle distribuera till varje deklarant ett särskilt kuvert att lägga kvittona i. Detta har inte de lokala skattemyndigheterna tillmötesgått, och det tror jag också är tämligen likgiltigt. Om man förvarar dessa besked i ett kuvert, en låda eller en påse eller vad man kan hitta på är ju tämligen egalt. Den klara anmaningen om att kolla upp slutskattesedeln mot lönekvittonas besked om vad som har dragits av i preliminär skatt innebär ju en ganska klar anvisning till vederbörande att han i fortsättningen bör ta vara på sina kvitton. Jag är medveten om att en stor del av vårt lands folk har en viss ovilja mot att läsa instruktioner och formulär från myndigheterna. Hur man skall komma till rätta med det problemet har emellertid varken herr Sjöholm eller jag någon patentanvisning för.
Herr talman! Jodå, herr finansminister, man kan samtidigt vara både för utförlig och för knapphändig — utförlig i fråga om ord men knapphändig i fråga om sakliga upplysningar; jag tror att kammarens talarstol någon gång har givit exempel på det. Det är alldeles riktigt att jag ställde samma fråga för sex år sedan, och det har gjorts vissa framsteg sedan dess. Jag hoppas att det inte skall dröja ytterligare sex år innan vi kan komma ännu ett steg på vägen. I broschyren finns väldigt många upplysningar, och det är alldeles rätt som finansministern säger att människor inte gärna läser sådana här instruktioner. Men just därför skulle denna upplysning om kontroll ges på en särskild liten lapp där det bara stod ett par rader. Sådant läser människor, men de tröskar inte igenom en hel broschyr. Mitt förslag om ett kuvert var egentligen inte så dumt, även om det naturligtvis skulle ha blivit litet omständligt. Meningen med det var att man skulle fästa människornas uppmärksamhet på hur viktigt detta var: Här skall ni förvara era kvitton. När ni får debetsedeln på slutlig skatt skall ni kolla rad så och så. Jag är tacksam för att det har blivit vissa framsteg. Att frågan är viktig tror jag att finansministern och jag kan vara överens om. Mycket av det som står i broschyren är betydelsefullt, men jag håller fortfarande på att den viktigaste upplysningen av alla är just den om kontrollen. Den borde inte försvinna på tre rader i all denna text i broschyren. Sätt en lapp på debetsedeln om att man skall kontrollera uppgifterna om erlagd preliminär skatt!
Herr talman! Jag nödgas vidhålla att alla uppgifter i broschyren är ungefär lika viktiga. Då kvarstår egentligen bara två alternativ för att lösa detta: Antingen får man sammanföra alla dessa uppgifter i en enda broschyr på fyra sidor och ställa den till skattebetalarnas förfogande eller också får man dela upp upplysningarna på, jag vet inte hur många, smålappar och ställa dem till skattebetalarnas förfogande. Jag är inte säker på att det sista alternativet skulle medföra någon fördel.
Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om jag anser det rimligt att även ideell annonsering belastas med den aviserade annonsskatten. Förslag om annonsskatt kommer att föreläggas riksdagen i mars månad. Beredning av ärendet pågår varför jag inte har någon möjlighet att nu besvara frågan.
Herr talman! Det här var ett kort och mycket bra svar, bra därför att det visar att det ännu finns möjlighet att påverka utformningen av den annonsskatt som regeringen tydligen har bestämt sig för. Jag skall inte alls ta upp problemet om annonsskatten i hela dess vidd. Den får vi återkomma till i annat sammanhang. Däremot har jag tyckt att det är angeläget att efterlysa besked om verkligen herr Sträng anser det vara rimligt att all annonsering skulle drabbas av annonsskatten. I min enkla fråga har jag nämnt några exempel på annonsering som jag inte kan betrakta som kommersiell. Annonser om gudstjänster, om studieförbundens utbud av studiecirklar, om kulturaftnar osv. — detta är ju information om sammankomster av närmast ideell art. En 10-procentig annonsskatt måste uppfattas som att staten vill begränsa den annonsering som belastas med en sådan skatt. Ingen tror väl att annonsörerna i det här fallet utan vidare kan öka sina annonskonton med 10 procent. Det kan i varje fall inte studieförbunden, föreläsningsföreningarna, kulturorganisationerna och de kristna kyrkorna. De människor som utan ersättning satsar av sin tid och sin kraft på ideellt arbete kan knappast tolka ett förslag — om ett sådant nu skulle komma — om skatt också på ideell annonsering på annat sätt än att staten vill inskränka denna, att den verksamhet man annonserar om anses mindre önskvärd. Även om det är dåligt beställt med den svenska ekonomin, kan det inte vara så illa att vi av statsfinansiella skäl behöver beskatta också information om gudstjänster, studiecirklar och kulturarrangemang. Jag är alltså tacksam för att finansministerns svar var så kort den här gången och att det alltså finns möjlighet för departementet att fundera över dessa synpunkter.

Herr Svanström har frågat mig vilka bestämmelser som för närvarande gäller beträffande rastning, bespisning, hygien m.m. i fråga om värnpliktiga som avtjänar militärt arreststraff. Bestämmelser om behandlingen av dem som undergår arrest finns intagna bl.a. i lagen om disciplinstraff för krigsmän och kungörelsen angående den militära rättsvården. Vidare har närmare föreskrifter i hälsovårdshänseende lämnats av försvarets sjukvårdsstyrelse. Dessutom har överbefälhavaren meddelat vissa anvisningar. I de hänseenden som särskilt berörs i frågan innebär bestämmelserna i korthet följande. Straffarrestant som inte deltar i tjänstgöring skall beredas tillfälle att dagligen vistas utomhus minst en timme. Detta är en förmån, som arrestanten frivilligt kan avstå från att utnyttja. Utomhusvistelsen bör äga rum på lämplig, avskild plats. Bevakningen av arrestanten bör därvid vara anordnad på sådant sätt att uppmärksamhet inte onödigtvis väcks. Sålunda bör bevakningspersonalen inte vara beväpnad med eldvapen annat än om särskilda skäl föranleder detta. Om arrestant under utomhusvistelsen har att uppehålla sig inom särskild inhägnad eller annat avskilt område, bedöms med hänsyn till omständigheterna, om bevakning är nödvändig. Straffarrestant skall erhålla mat och dryck i enlighet med vad som tillkommer meniga. Friskt dricksvatten skall tillhandahållas honom även då utspisning inte äger rum. Han skall ha tillfälle att sköta sin personliga hygien och får ha toalettartiklar m.m.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Av detta, som var ganska utförligt och för mig tillfredsställande, framgår att i de fall där utomhusvistelse accepteras av arrestanten bör den äga rum på lämplig, avskild plats, och bevakningen bör därvid vara anordnad på sådant sätt att uppmärksamhet inte onödigtvis väcks. Det händer väl ganska ofta att en fråga är föranledd av en inträffad händelse. De regler som gäller för vårt frågande här i riksdagen omöjliggör emellertid att särskilda händelser behandlas. Av svaret torde emellertid med betydande klarhet framgå att t.ex. åsättande av handbojor vid sådan rastning icke kan anses vara en på lämpligt sätt arrangerad övervakning. Jag får därför med tacksamhet notera att försvarsministerns uppfattning är att om sådant skulle förekomma som jag nu nämnt får det anses mindre lämpligt. I väntan på att arreststraffet som sådant skall slopas är jag också i övrigt nöjd med det besked beträffande förhållandena i samband med straffets avtjänande som svaret innehåller, och jag ber därför, herr talman, att än en gång få tacka försvarsministern för svaret.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om det är förenligt med Sveriges Radios självständighet gentemot statsmakterna att en ledamot av regeringen tar kontakt med radiochefen för att försöka stoppa radio-TV journalisternas nyhetsförmedling. Sveriges Radio bestämmer själv över sin nyhetsförmedling. I den mån en särskild överenskommelse har träffats om tillhandahållande i förväg av visst nyhetsmaterial för publicering vid bestämd tidpunkt, som fallet är med statsverkspropositionen, är den som tillhandahåller materialet oförhindrad att diskutera förutsättningarna för och tillämpningen av överenskommelsen.

Herr talman! Min fråga handlar om den princip som finansministern har aktualiserat för hela svenska folket. Ett förslag ur den kommande statsverkspropositionen kunde avslöjas i TV-nyheterna just före jul. Finansministern ringde upp radiochefen för att protestera. Därefter förklarade herr Sträng för Vestmanlands Läns Tidning att han fått ”radioledningens garantier mot ett upprepande”. Detta uttalande är sensationellt av åtminstone tre skäl. 1) Det är oroande att radiochefen uttryckt sig så att finansministern ansett sig ha fått ”garantier” mot fortsatta nyheter ur propositionen. Att radiochefen sedan från Malta försökt leva upp till sina löften är ännu mer anmärkningsvärt. Jag delar indignationen bland journalisterna på Sveriges Radio och bland många andra över det som inträffat. 2) Enligt en uppgörelse med pressens samarbetsnämnd, TT, Sveriges Radio och statsrådsberedningen är jakten på nyheter ur statsverkspropositionen fri fram till den 7 januari. Innan massmedia får sitt förhandsmaterial har de alltså rätt att leta fram och publicera nyheter. Den uppgörelsen har finansministern vägrat att respektera, och utbildningsministerns dimmiga formuleringar i dag ger inte besked om vad han anser om den överenskommelsen. 3) I radiolagen, dess förarbeten och officiella uttolkningar har man betonat Sveriges Radios självständighet gentemot statsmakterna. Det får inte förekomma någon statscensur, staten får inte lägga sig i programverksamheten och statsråd har inte rätt att söka undertrycka misshagliga program. Den principen har herr Sträng struntat i. Han har med radiochefens hjälp försökt stoppa de nyheter som journalisterna på radio och TV kan få fram och som de har rätt att offentliggöra också enligt en särskild överenskommelse för tre år sedan. I kraft av sin ställning som regeringens mäktigaste man har finansministern med direkta ingripanden försökt förhindra en fullt legal och anständig nyhetsrapportering. Jag ser det som ett brott mot andan i radiolagen. Visst är det i regel bra om propositioner blir kända först när de når riksdagen. Men den strävan får man klara genom arbetsformerna i departementen, inte genom att beskära den fria nyhetsförmedlingen. Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det var tomt och utan större intresse. Jag hoppas att Ingvar Carlsson blir mera klar och bestämd när han nu förklarar för finansministern att Sveriges Radios självständighet är viktigare än herr Strängs irritation över att Kanslihuset inte kan hålla tätt med innehållet i kommande propositioner.

Herr talman! Herr Ahlmark besväras tydligen av den av honom åberopade dimman mera än jag kunde föreställa mig när han ställde sin fråga, så jag skall gärna något utveckla min syn på detta problem. Det är intressant att se hur folkpartiet uppträder i denna fråga. Det började nämligen med ett angrepp i en folkpartitidning och en våldsam attack mot finansministern för att nyheter läckt ut i förtid ur budgeten. Tidningen skrev i en ledare följande: ”Som skvallrare ur kanslihuset satte TV i går nytt rekord: kontentan av statsverkspropositionen trumpetades ut i båda kanalerna. Det är egentligen något oerhört, men herr Sträng och hans statssekreterare blundar och ler väl som vanligt? ” Det var en av våra mera kända folkpartitidningar som skrev detta. Tidningen ansåg vidare i ledaren att finansministern borde avgå. Tidningen vet rimligtvis om att enligt tryckfrihetslagen varken Sträng eller någon annan i regeringen har rätt att efterforska vem som har lämnat ut en uppgift. När finansministern använder möjligheten att åberopa den träffade överenskommelsen med massmedia uppträder i stället herr Ahlmark och antyder att herr Sträng försöker stoppa nyheter. Hur skall man egentligen bära sig åt för att vara folkpartiet i olika skepnader till lags? Statsverkspropositionen är ju ett unikt material. Därför har en speciell överenskommelse — som herr Ahlmark antydde — träffats mellan nyhetsmedia och regeringens kansli om publiceringen av denna. Jag kan tänka mig att det fanns två syften bakom den överenskommelsen: 1. Journalisterna skall få nyhetsmaterialet i god tid. Därmed får de möjligheter att presentera fakta för allmänheten på ett bättre sätt. 2. Statsverkspropositionen är den utan jämförelse viktigaste framställningen från regeringen till riksdagen. Riksdagens ledamöter kan därför göra anspråk på att enligt i förväg bestämda former få del av huvudtitlarna. Man eftersträvar naturligtvis här en samlad samtidig och korrekt redovisning. Det är obestridligt att förhandsuppgifter om huvudtitlarna varit sällsynta. En långvarig praxis har utvecklats, som innebär att riksdagen och allmänheten fått en samlad, av journalisterna genomarbetad presentation av budgeten. Om emellertid, som inför årets budget, väsentliga nyheter läckt ut innan de fyra dagarna, förlorar man båda motiven för överenskommelsen. Frågan gäller därför, herr Ahlmark: Menar herr Ahlmark att finansministern inte skulle ha rätt att till massmedia uttrycka sin uppfattning om konsekvenserna av en sådan utveckling?

Herr talman! Det finns en träffad överenskommelse. I den har statsrådsberedningen och Ivar Sundvik varit med. Den innebär att man inte får publicera en nyhet sedan releasen har kommit och TT givit sitt förhandsmaterial, fyra helgfria dagar före statsverkspropositionens avlämnande. Men det står också, och detta har statsrådsberedningen skrivit under: ”Releaseförfarandet får under inga omständigheter användas så, att det under onödigt lång tid hindrar en aktiv nyhetsförmedling.” Det är den överenskommelsen som Gunnar Sträng har brutit. Det är den uppgörelsen som Ingvar Carlsson nu försöker nonchalera. Jag ser alltså detta som ett brott mot andan i radiolagen.

Jag skulle svika detta mitt ansvar om jag försökte lägga mig i de enskilda radioprogrammen. — — — På den punkten måste jag alltså stå absolut fast — icke någon inblandning i de enskilda programmen hos Sveriges Radio.” Detta utomordentliga uttalande av den nuvarande statsministern — ”icke någon inblandning i de enskilda programmen” — måste självfallet gälla för samtliga statsråd, således även för finansministern. Riksdagens rätt att vara först att ta del av propositionerna när de kommer får klaras genom departementens arbetsformer. Men man kan inte beskära den fria nyhetsförmedlingen. Utbildningsministern tycks inte ha insett att den princip som vi nu diskuterar är oerhört viktig. Om radio-TV blir beroende av statsmakterna för sin rapportering, leder det till en allvarlig styrning av nyhetsförmedlingen, därför att etermedierna är så viktiga, har så stark genomslagskraft. I förlängningen av påtryckningar av Gunnar Strängs typ ligger det system för radio och TV som man hade i Frankrike under president de Gaulles tid: en stark styrning från regeringens sida. Dit har vi självfallet inte kommit. Dit skall vi inte komma. Men därför är det också oerhört viktigt att så många har reagerat så hårt inför finansministerns prestationer under juldagarna förra året.

Herr talman! Jag tror att vi lugnt kan låta de Gaulle vila i frid i denna diskussion. Det är våldsamma överdrifter som herr Ahlmark här gör sig skyldig till. Det har inte brutits någon överenskommelse. Finansministern har rätt att göra en tolkning av den överenskommelse som träffats, och praxis är obestridligen att man tidigare i stort sett har hållit huvudtitlarna fria från publicering. Jag kan här åberopa en tredje folkpartiföreträdare, Sundsvalls Tidning, som på denna punkt den 10 januari har visat klar förståelse för finansministerns handlande. Sedan försökte herr Ahlmark också lägga något slags moraliskt ansvar på finansministern för att uppgifter ur statsverkspropositionen läckte ut. Nu är det emellertid så att statsverkspropositionen skickas för kontroll till många ämbetsverk och myndigheter. Sveriges Radio fick t.ex. utbildningsdepartementets huvudtitel, som innehåller uppgifter om licenshöjningen, den 14 december. Därmed är dock inte sagt att TV-programmet Rapport hämtade sina uppgifter ur det exemplaret. Man kan mycket väl ha fått uppgifterna från annat håll, eftersom utbildningsdepartementets huvudtitel delas till verk och myndigheter utanför kanslihuset i inte mindre än 46 exemplar. Med detta har jag velat belysa hur lätt det är för en journalist i Stockholm att plocka fram nyheter före de fyra dagar det här gäller. Som Gunnar Sträng framhållit är det inte någon journalistisk bragd att hitta sådana nyheter. Inte heller är det fråga om — vilket herr Ahlmark ville göra gällande — att i dagsljuset ta fram några dolska avsikter, som regeringen försöker hemlighålla. Lika litet är motivet att förhindra att regeringen väljer en särskilt lämplig tidpunkt för publicering, ty den är fastställd i grundlagen. Frågan gäller om vi så att säga droppvis från mer eller mindre säkra källor skall få kännedom om innehållet i statsverkspropositionen före den 12 januari, eller om vi skall få det den dagen. Jag vill betona att det inte är av hänsyn till regeringen utan till riksdagen som denna överenskommelse har arbetats fram. Regeringen skulle säkerligen ha mycket att vinna på att i lämpliga portioner släppa ut nyheter ur statsverkspropositionen på ett sätt som passar regeringen. Men vi skall vara mycket aktsamma om den öppenhet gentemot pressen som Nr 12 vi nu har i kanslihuset och i vår förvaltning. Den får inte försämras. Men Torsdagen den en skärpning är just den utväg och det reella alternativ som här skulle stå 21 januari 1971 till buds. Från borgerliga ledamöter har det vid flera tillfällen ifrågasatts om Ang. viss prisstegringsman inte skulle ingripa mot vissa radiooch TV-program. Vid sådana kompensation inom tillfällen har jag emellertid inte hört herr Ahlmark slå vakt om Sveriges den statliga frivilliga Radios självständighet. Men då har det förstås gällt program, vilkas rätt pensionsförsäkringen att sändas man inte har kunnat försvara utan att riskera sin popularitet i

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig när de kvinnor som får pension i den statliga frivilliga pensionsförsäkringen kan räkna med att få särskilda pensionstillägg som kompensation för prisstegringarna. Som jag har sagt i svar på en interpellation av herr Gustafson vid förra årets riksdag bedrivs i riksförsäkringsverkets regi en frivillig pensionsförsäkring enligt försäkringstekniska grunder. Dessa grunder bygger på premiereservmetoden och innefattar antaganden om framtida ränteavkastning, dödlighetsförhållanden m.m. Försäkringen finansieras genom avgifter som skall vara så beräknade att de jämte ränteavkastningen täcker pensionskostnaderna för de försäkrade inom respektive tariffgrupp. För att pensionsbeloppen skall kunna höjas fordras således att överskott uppkommer på försäkringsrörelsen. Ett överskott som uppkommit inom tariffgruppen har — som jag nämnde i mitt svar på herr Gustafsons interpellation — möjliggjort pensionstillägg till manliga försäkrade enligt den tariff som gällde åren 1938-1957. Enligt vad jag nu har inhämtat från riksförsäkringsverket räknar verket med att pensionstillägg till kvinnliga försäkrade inom motsvarande tariffgrupp skall kunna börja utgå under år 1972.
Herr talman! Det var en mycket värdefull upplysning som socialministern lämnade. Jag ber att få tacka honom för den. Det är över 30 000 kvinnor försäkrade i den frivilliga statliga 15 pensionsförsäkringen, och de har inte fått några som helst pensionstillägg som kompensation för prisstegringarna, under det att försäkringstagarna i praktiskt taget alla andra pensionssystem — även stora grupper av män i den statliga frivilliga pensionsförsäkringen — har fått det. Nu meddelar socialministern att också dessa kvinnor från och med nästa år kan räkna med att få ett pensionstillskott. Jag tror att det kommer att hälsas med stor tillfredsställelse inom denna grupp.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig om jag överväger att vidta åtgärder för att få det narkotiserande ämnet DMT uppfört på narkotikaförteckningen. DMT tillhör den grupp av ämnen som avses bli underkastade internationell kontroll genom den konvention om psykotropa ämnen som utarbetas vid den nu pågående narkotikakonferensen i Wien. Enligt vad jag inhämtat har socialstyrelsen för avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att DMT och vissa andra ämnen skall betraktas som narkotika och därigenom föras upp på narkotikaförteckningen.
Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret; jag är glad över det positiva innehållet i det. Förra veckan var jag dock i kontakt med socialstyrelsen i denna sak och fick då beskedet att man inte hade för avsikt att föra upp DMT på narkotikaförteckningen. Man har alltså ändrat sig på den punkten. Jag tycker att det är mycket tråkigt att det skall behöva gå så lång tid innan man kan få upp ett narkotiserande ämne på narkotikaförteckningen. Längst ner på s. 178 i statsverkspropositionen finns tio rader — och det är allt som sägs i narkotikafrågan — om vilka åtgärder man ämnar vidta mot narkotikamissbruket. Där sägs, att myndigheterna följer problemet med uppmärksamhet. Jag tycker inte att man kan säga att myndigheterna har följt det med uppmärksamhet, när detta preparat under en ganska lång tid på Västkusten har sålts för 3 kronor trippen i stället för LSD som säljs för mellan 40 och 50 kronor trippen; DMT har samma verkan som LSD. Man har propagerat för det genom tidningsartiklar och genom intervjuer i Västkvarten, och tyvärr, måste jag säga, står ju också jag här i dag och reklamerar för det. Jag vet inte om det är så bra, men jag har känt mig manad att ta upp frågan, därför att man, så länge ämnet inte är uppsatt på narkotikaförteckningen, inte kan komma åt langarna. Polisen har sagt mig att man gör så gott man kan för att ta giftet i beslag. Men langarna har alltså nu, under denna tid, haft möjlighet att föra in detta gift i Sverige och lagra upp det. De vet att de inte får något straff för denna handling. Jag är emellertid tacksam för att detta gift nu skall komma upp på narkotikaförteckningen, och jag hoppas att det i framtiden blir möjligt att ha en något bättre beredskap så att åtgärder snabbt kan vidtagas.
Herr talman! Först bör det slås fast att man inte utan vidare kan komma över detta medel på legal väg. Socialstyrelsen har velat avvakta en viktig internationell konferens som nu pågår i Wien innan en framställning görs.

I anslutning till arbetet i FN:s narkotikakommission pågår just i dessa dagar en konferens i Wien, där man mera slutgiltigt kommer att ta ställning till ett förslag om en särskild konvention rörande de centralstimulerande medlen. Avsikten är att dessa medel skall kunna underkastas samma internationella kontroll som nu gäller för sedan länge erkänt farliga narkotika, sådana som morfin, heroin och cannabis. Vi noterar med stor tillfredsställelse att de svenska bemödandena på detta område nu synes vara på väg att vinna en omfattande internationell anslutning.

Herr talman! Jag är glad för att åter få denna upplysning. Jag vill dock notera att det gjorde mig verkligt ängslig när det från socialstyrelsens sida anfördes att förekomsten av detta gift inrapporterats till socialstyrelsen vid ett par tillfällen, men att förekomsten hittills har bedömts vara så sporadisk att den inte ansetts utgöra någon fara. Jag ansåg att det var förfärligt. Även om detta narkotikagift förekommer sporadiskt är det nämligen mycket farligt. Man skall inte invänta ett, två eller tre dödsfall, utan slå till med detsamma. Jag är dock tacksam för de här upplysningarna och förstår att åtgärder mycket snart kommer att vidtagas.
Herr talman! Jag vill understryka att bakgrunden till socialstyrelsens handlingslinje har varit strävandena att få till stånd en internationell kontroll. Det är smugglingen det gäller, fru Frenkel. Våra olika åtgärder är exempel på hur viktigt det är att vi på det internationella planet kan åstadkomma en effektivare kontroll. Vi hoppas att våra ansträngningar nu slutligen skall kunna krönas med framgång, såsom jag anfört i mitt tidigare inlägg.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag ämnar förelägga riksdagen förslag till ändrad lagstiftning, som innebär att de olika partiernas röster även i kommunala val får lika värde, i så god tid att en sådan ordning kan tillämpas vid 1973 års val. Frågan om valsystemet vid kommunala val har utretts av kommunalvalskommittén, som lämnar sitt betänkande i dagarna. Regeringen kommer, efter sedvanlig remissbehandling, att ta ställning och därefter underställa riksdagen frågan i så god tid att ett eventuellt nytt valsystem kan tillämpas vid 1973 års val.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för hans svar. När vi utformade den nya författningen tillmättes frågan om valsystemet en mycket stor betydelse. Inte minst förre statsministern talade många gånger med stor brio om nödvändigheten av att få ett valsystem, som vid sammanräkningen gav varje röst i möjligaste mån lika värde. Den principen bör självfallet gälla även vid val till kommunfullmäktige och landsting. Så är emellertid inte fallet för närvarande. Det är upprörande skillnader i fråga om s.k. rättvisa vid tilldelningen av mandat till de olika partierna. Jag kan från mitt eget landstingsområde peka på hur ett litet parti får betala 6 000 röster per mandat, medan det stora partiet får sina mandat för något under 2 000 röster per mandat. Så kan vi naturligtvis inte ha det i fortsättningen. Självklart måste vi snarast möjligt få en förändring. Den kan ske på flera sätt. Man kan slopa valkretsindelningen, som ju är en anordning som konserverar dessa orättvisor. Man kan även utforma ett system med utjämningsmandat, ungefär som vid val till riksdagen. Det är bra att civilministern är beredd att lägga fram förslag till ett nytt system, om det nu av tekniska skäl går att genomföra i så god tid att vi kan tillämpa det vid 1973 års val. Men vad som inte är bra är ordet ”eventuellt” i sista meningen i svaret. Det får helt enkelt inte vara en eventualitet, om vi skall få rättvisa här. Det skall vara en självklarhet att vi får ett rättvist valsystem. Får vi inte det snarast möjligt, är det verkligen dåligt beställt med efterlevnaden av jämlikhetsprincipen på detta område.
Herr talman! Självfallet måste ett ”eventuellt” stå där, eftersom regeringen inte i dag kan föregripa den remissbehandling som bör ske av detta betänkande. Först sedan den remissbehandlingen har skett, kan vi lägga fram ett definitivt förslag. Vår ambition är dock att detta förslag skall föreligga och att vi skall få ett avgörande i denna fråga i så god tid att vi 1973 kan tillämpa det valsystem som vi bestämmer oss för.
Herr talman! Jag fäste mig vid att det står ”i så god tid att ett eventuellt nytt valsystem”. Civilministern tvekar eller inte. Det är detta som jag hänger upp mig på. Vi måste få ett förslag till nytt rättvist valsystem. Hur det sedan skall utformas, kan vi självfallet inte begära att få något svar på i dag.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig om jag avser att mot bakgrunden av de allvarliga olyckor, som under den senaste tiden inträffat i samband med skolskjutsar, vidta några särskilda åtgärder för att minska olycksfallsriskerna för dessa. Så sent som den 26 november förra året besvarade jag en enkel fråga i andra kammaren om säkerheten för skolskjutsar. Jag anförde då bl.a. att jag i proposition 1970:109 redogjort för skolskjutsutredningens synpunkter och för de åtgärder som planerades i syfte att öka säkerheten för elever vid skolskjutsning. I kungörelsen om skolskjutsning, som trädde i kraft vid årsskiftet, har meddelats ingående bestämmelser för denna trafik. Bl. a. föreskrivs, att skolskjutsning skall ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. De kommunala skolstyrelserna skall verka för att särskilt anordnade hållplatser utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Skolstyrelse skall vidare efter samråd med trafiknämnd, polis och väghållare bestämma färdväg och plats för påeller avstigning samt svara för att eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Förare av skolbuss måste enligt de nya bestämmelserna ha trafikkort för buss även vid icke yrkesmässig skolskjutsning. I fråga om fordonens beskaffenhet gäller särskilda krav för både buss och annat fordon som används såsom skolskjuts. Skolbuss skall dessutom kontrollbesiktigas redan inom ett år efter den första besiktningen. Närmare anvisningar för tillämpningen av kungörelsen om skolskjutsning har utfärdats av trafiksäkerhetsverket. Härutöver kan nämnas att trafiksäkerhetsverket fått i uppdrag att utreda lämplig utmärkning av skolskjutsarna. En möjlighet är att fordonen förses med en upplyst skylt som bringas att blinka när fordonet står stilla för barnens påeller avstigning. De olyckor i samband med skolskjutsning som herr Oskarson syftar på har inträffat innan de nya reglerna börjat tillämpas. De föreskrifter jag här redogjort för har varit i kraft endast några veckor, och det är givetvis alldeles för tidigt att säga något om den effekt de kommer att få. Jag avser emellertid att följa utvecklingen och vid behov överväga de kompletterande åtgärder som kan vara motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret, och jag ber också att få tacka för den positiva syn som — helt naturligt, skulle jag vilja säga — kommunikationsministern har på detta problem. Som statsrådet vet hände det under hösten ett stort antal olyckor i samband med skolskjutsar varav inte mindre än fem med dödlig utgång. Alla trafikolyckor är upprörande. Men när det är skolbarn som förolyckas vid färd till och från skola blir allmänheten — detta med alldeles särskild rätt — mycket upprörd, särskilt om det framstår som möjligt att man med tämligen enkla åtgärder eller föreskrifter skulle kunnat förhindra tragedin. Det är riktigt som statsrådet säger, att vi så sent som vid förra årets riksdag behandlade detta problem i samband med propositionen 109. Vid det tillfället framfördes också motionsvägen krav på att skolskjutsar borde vara utrustade med blinkljus som skulle tändas i samband med att bussen stannade för aveller påstigning, detta för att varna förbipasserande trafikanter. Detta förslag vann emellertid inte riksdagens bifall. Som skolskjutsutredningen framhåller i sitt betänkande visar all statistik att eleverna löper den största risken att råka ut för olycksfall när de är utanför fordonet. De mest riskfyllda momenten är just i samband med avoch påstigning. Eleverna är ofta inte medvetna om den risk och de faror som de löper. Förbipasserande trafikanter har ofta svårt att se skolskjutsen, särskilt under nedsatt sikt, mörker och dimma, och sådana förhållanden har vi ju under en stor del av året. Många trafikanter tar heller inte nödvändig hänsyn till skolskjutsskylten och tyvärr blir följden ofta påkörningsolyckor. I propositionen redovisade statsrådet, som sägs i svaret, vad skolskjutsutredningen hade sagt angående blinkljus vid avoch påstigning. Vid det tillfället gick inte departementschefen med på det av den anledningen att det ansågs vara förenat med vissa tekniska och kostnadsmässiga problem som inte då kunde överblickas. Statsrådet sade vidare att frågan borde ytterligare utredas. Trafiksäkerhetsverket har nu fått detta uppdrag och det är jag tacksam för. I samma proposition diskuterades också möjligheten att begränsa hastigheten vid passerandet av stillastående skolskjutsar. Inte heller detta kunde statsrådet gå med på, även om många remissinstanser hade förordat det. Jag och många med mig skulle vara tacksamma om statsrådet ville deklarera sin uppfattning om möjligheterna att bestämma en hastighetsbegränsning vid passerandet av stillastående skolskjuts. Detta gäller inte en stopplikt, ett krav som vid samma tillfälle framfördes, utan en hastighetsbegränsning där sådan inte redan finns.

Herr talman! Vid planeringen av denna debatt har det gjorts vällovliga försök till en ämnesgruppering. Under de två dagar som gått har det dock visat sig att det inte varit möjligt att följa dessa rågångar. Också jordbrukspolitiken har tidigare varit berörd. I och för sig är detta inte så konstigt, därför att jordbrukspolitiken mycket väl kan inrymmas såväl under den allmänna politiken som under rubriken Samhällsekonomi och näringspolitik och naturligtvis inte minst under rubriken Miljövård. Vad jag tänkte säga här kommer kanske vid en eftergranskning att förefalla vara av det slaget att det lika gärna skulle ha kunnat komma in under i varje fall de två första rubrikavsnitten. Jag vill börja med en anknytning till den pågående lönerörelsen, som inte är ovidkommande för jordbruksnäringen. Dels inverkar lönerna både direkt och indirekt på jordbrukets kostnadsläge, dels bör inkomsterna följa löneoch inkomstutvecklingen i övrigt i detta land, även om en direkt inkomstjämförelse inte längre ligger till grund för prissättningen på jordbruksprodukter. Alltjämt pågår förhandlingar, och ingen vet på vilken nivå en slutlig uppgörelse kommer att träffas. Kraven är ju emellertid högt ställda, och jag är övertygad om att förväntningarna också är det. De rymmer förutom krav på direkta löner också förbättrade sociala förmåner. Den förkortade arbetstiden skall också kompenseras, och den förhöjda arbetsgivaravgiften ligger i botten som kostnad inte bara för jordbruket utan också för all företagsamhet här i landet. Alldeles särskilt intressant i detta sammanhang är ju avtalsverkets låglönebud om 2 500 kronor i månaden — låt vara som slutlön — som en lägsta lön inom statlig förvaltning och administration. Det är ju ett utspel i jämlikhetens tecken, och det skall som sådant inte kritiseras av mig — jag har inte avsett att över huvud taget fälla några omdömen. Skulle jag ha gjort det, skulle jag självfallet från mina utgångspunkter snarare ha kritiserat den övre delen på löneskalan. Vad som emellertid föranlett mig att ta upp frågan om låglönebudet är kanske först och främst att vi när det gäller jordbruket i första hand brukar göra jämförelse med de lägre inkomsttagarna i detta land. Vidare är det fråga om hur denna lönenivå över huvud. taget korresponderar med och passar in i näringslivets förutsättningar, hur det rimmar med priserna på varor som produceras för hemmaförbrukning eller export. Enkelt uttryckt betyder ju detta att inte något arbete på det statliga avtalsområdet — jag förmodar inte heller på det kommunala området — görs under 20 kronor per timme. Med fullt påslag av sociala avgifter o.d. kommer man kanske t.o.m. en bit däröver. Hur passar då dessa löner in inom näringslivet, inom industrin, och hur passar de in inom det prisreglerade jordbruket? Det är detta som jag tycker är det mest intressanta i sammanhanget. I och för sig är det naturligtvis föredömligt att vara först med ett sådant bud, men låt mig säga att prestationen kanske inte är så stor när det är fråga om att betala med utdebiterade pengar och när man slipper att ta hänsyn till företagets lönsamhet eller konkurrensförmåga. ”I jämlikhetens land” — jag vill gärna sätta orden inom citationstecken — bör ju varje arbetande inom produktionen naturligtvis också vara värd lika mycket, för att inte tala om nödvändigheten av en löneanpassning för att det över huvud skall gå att få arbetskraft inom den produktionsprocess som ändå utgör grunden för vårt välstånd. Det är ju rimligen inte inom den svällande administrationen här i landet som man höjer välståndet. För att stanna vid jordbruket, vars förhållanden jag i någon mån känner till, vill jag säga att det i detta fall skulle behövas ett lönepåslag om ca 50 procent. Att jordbrukets produktpriser skulle behöva justeras ganska avsevärt under sådana förhållanden, torde väl stå utom all diskussion. Till bilden hör ju också att jordbrukets utgångsläge — det har redan vittnats därom tidigare i debatten — är svagt. Allt sedan 1967 har jordbrukarna vid jordbrukets prisöverläggningar endast tillerkänts kompensation för inflationen, och jordbruket har inte i grunden erhållit några inkomstförbättringar utöver dem som framkommit genom rationaliseringar inom näringen. Framför allt på mjölksidan har kostnaderna skenat i väg, medan priset i huvudsak stått stilla. Detta har också lett till en mycket stark minskning av produktionen, och situationen är den att vi redan 1970, alltså föregående år, kommit ner till den nivå som 1960 års jordbruksutredning enligt ett lägre alternativ räknade med såsom sannolikt 1975, alltså redan fem år tidigare. Trenden pekar därtill alltjämt på en ytterligare minskad produktion. Jag vill i detta sammanhang påpeka, att det icke — som statsminister Palme påstod under remissdebattens första dag — enbart är åtskilliga småproducenter som slutat med sitt slitsamma arbete. Självfallet har många sådana fallit bort, och man kan på mycket säkra grunder förutsäga att ytterligare ett stort antal kommer att försvinna under de närmaste åren. Men det är också många stora, som producerar mjölk i rationell ordning, vilka av bristande lönsamhet har upphört med sin produktion. Jag vågar påstå att det också är ofantligt många som står i begrepp att göra det, om det inte blir en radikal förändring i lönsamheten. Med den centrala roll mjölkproduktion och kobestånd spelar rent försörjningsoch beredskapsmässigt kan statsmakterna, såsom jag ser det, inte underlåta att förutsättningslöst gripa sig an med lönsamhetsproblematiken inom i första hand mjölkproduktionen men också inom jordbruket i dess helhet. Vi är sannolikt ur försörjningssynpunkt mycket nära den produktionsnivå, där detta enligt 1967 års riksdagsbeslut också skulle ske. Man möts här huvudsakligen av två argument i den allmänna debatten. Det ena gäller anpassningen till EEC, det andra gäller omsorgen om de ekonomiskt svaga konsumenterna i samhället. Beträffande EEC-anpassningen vill jag kort anföra, att rimligen kan inte kostnadsläget lämnas helt utanför de faktorer som tillåtes påverka prisnivån.

För övrigt synes krav på prisförbättringar redan göra sig gällande inom EEC.

Det får sedan bli samhällets sak att förstärka deras konsumtionskraft. Det sker ju på andra betydelsefulla områden. Jag frestas i detta sammanhang att göra en jämförelse med vad som sker på bostadsoch hyresmarknaden i vårt land. Inte heller där har de ekonomiskt svaga konsumenterna råd att betala de bostadskostnader, som faktiskt förekommer i vårt land, men trots detta stoppas inte löneoch lönsamhetsutvecklingen inom byggnadssektorn. Lönsamhetsutvecklingen inom denna sektor får utvecklas ganska fritt. I stället rabatterar man med ett administrativt rätt krångligt system bostadskostnaderna för stora grupper av svenska folket. Jag finner inga svårigheter att i princip göra detsamma på livsmedelsområdet. Vi har ju redan ett system för stöd till barnfamiljerna, som mycket väl kunde tillämpas för detta ändamål. De ekonomiskt svaga grupperna i vårt samhälle utgörs ju i första hand av barnfamiljer. Herr talman! Jag förmenar således, att det finns anledning att förutsättningslöst gripa sig an jordbrukets lönsamhetsproblem. Med det system vi har för transferering av köpkraft till låginkomsttagare och barnfamiljer förlorar — som jag redan sagt — låginkomstargumentet sin egentliga betydelse. Jag vill vidare beträffande EEC-jämförelsen som motargument tillägga att, såvitt jag har uppfattat saken, ingen grupp eller något politiskt parti har talat om anslutning utan neutralitetsförbehåll. En första förutsättning för neutralitet är ju ändå en livsmedelsförsörjning åtminstone vid den lägsta nivå som 1967 års riksdagsbeslut förutsatte. Slutligen några ord om vårt försörjningsläge. Det pågår i dag en diskussion om var vi egentligen befinner oss beredskapsmässigt, alltså om vilken grad av självförsörjning vi egentligen har i vårt land. Jag vet att det har interpellerats i detta spörsmål, och jag hoppas att vi så snart som möjligt får ett uttömmande svar på den frågeställningen. Jag skall inte gissa på något procenttal. Det är möjligt att man enligt gammal beräkningsmetodik kommer fram till att vi alltjämt befinner oss över talet 80, men siffran som sådan är egentligen ointressant, om man inte också tar i beaktande hur denna självförsörjningsgrad byggts upp, vilken lagerhållning vi har etc. Det torde stå utom allt tvivel att beredskapen är långt sämre vid nuvarande låga och alltjämt fallande mjölkproduktion än om mjölkproduktionen varit större. Det kan ju rimligen inte vara utan betydelse ur beredskapssynpunkt att vår kostam jämfört med 1939 minskat från 1,7 miljoner till något över 700 000 kor. Kons betydelse kan i detta sammanhang inte överskattas. Det finns inget annat djurslag som på ett sådant sätt som kon kan omsätta grovfoder och bete till högvärdiga livsmedel. En relativt stor nötkreatursstam är i sig själv också en beredskapsreserv. Den kan i ett beredskapsläge till viss grad decimeras. Vallareal kan plöjas upp och användas för vegetabilieproduktion, som i ett sådant läge får tillgodose en större andel av vårt kaloribehov. Den beredskap som ligger i denna levande lagerhållning och i en sådan möjlighet till omdisponering av mark och resurser, som vi hade i så hög grad 1939, har vi inte nu. Den har vi redan diskonterat. Det finns därtill många andra skillnader av negativt slag i förhållande till 1939, som gör att vad många i dag bedömer som överproduktion mycket snabbt kan förändras till dess motsats. Äggviteförsörjningen är en sådan fråga, på vilken hela produktionen, framför allt storproduktionen, av fläsk, ägg och broiler står och faller. Drivmedelstillgången är en annan, där förhållandena har radikalt förändrats — ja, inte bara förändrats utan försämrats — jämfört med den gång vi senast hade avspärrning i vårt land. Herr talman! Jag vill självfallet inte på något sätt beröra jordbrukets förhandlingsläge. Jag vill sluta mitt anförande med att säga att jag tror att det är nödvändigt ur beredskapssynpunkt att fördomsfritt se på den problematik som här föreligger. Det är också — det hoppas jag har framgått av mitt anförande — rimligt och riktigt att göra det med hänsyn till de människor som alltjämt arbetar inom jordbruket. Allra sist vill jag understryka att vad som här skall göras måste göras snart.

Herr talman! Rubriken för överläggningsämnet är just nu ”Jordbruk och fiske”, och jag vill be herr talmannen om tillgift för att jag med några ord berör ett annat ämnesområde. Det skall i varje fall röra sig om vatten.

Jag behöver säkerligen inte orda om var svårigheterna är mest påtagliga, var skon klämmer som värst — eller rättare var farleden är alltför trång eller alltför grund. Så några funderingar om jordbrukspolitiken. Den år 1967 beslutade jordbrukspolitiken har nu praktiserats ute på fältet i snart fyra år. Majoritetens målsättning var ju att åstadkomma en kraftig krympning av produktionen och därmed också överförande av arbetskraft till annan sysselsättning och jordbruksmark till skogsproduktion. Om behovet av rationaliseringsåtgärder på jordbrukets område var alla partier eniga, däremot inte vare sig i fråga om takten eller omfattningen av den ifrågasatta produktionsminskningen. Från den meningsriktning jag företräder yrkades att man skulle ta på den här frågan med mjukare grepp än vad regeringspartiet ansåg vara rimligt och riktigt. Och det hade kanske inte varit så dumt, om man varit litet mindre kategorisk i vissa avseenden. Som redan framkommit i flera yttranden här, råder i dag en ganska stor oro ute i landet inför utvecklingen och detta såväl bland producenter som bland konsumenter, även på verkligt initierat och sakkunnigt håll, varifrån varningssignaler har hissats. Måhända är den förklaring till minskad efterfrågan på statligt stöd till jordbrukets rationalisering som departementschefen lämnar på s. 13 i jordbrukshuvudtiteln inte helt fullständig. Den kanske bör kompletteras med att tron på myndigheternas vilja att bereda drägliga villkor åt näringens utövare har fått sig en törn. I vissa avseenden är det påtagligt att produktionen minskar snabbare än vad som kan vara lämpligt, kanske t.o.m. snabbare än vad 1967 års riksdagsmajoritet avsett. Kreatursskötseln har visat en starkt nedåtgående kurva, och det är bl.a. på det här området som vi för några dagar sedan hörde en sakkunnigs varnande röst. Jag skall inte trötta kammaren med sifferuppgifter på detta område. De har nämnts redan förut. Men jag vill understryka en sak, nämligen att för folkhushållet och för folkhälsan är mjölkoch köttproduktionen av omistligt värde. För familjejordbruket, grundvalen för vårt jordbruk, framför allt i de bygder där jord och skog växlar, är mjölkoch köttproduktionen i många fall förutsättningen för ett lönsamt och ur miljöoch trivselsynpunkt lämpligt jordbruk. Jordbruksministern signalerar nu att han skall komma med förslag om gynnsammare villkor för det norrländska jordbruket, och det är bra att han gör det. Men det finns starka skäl att nu göra en grundlig undersökning av det hittillsvarande resultatet av 1967 års jordbrukspolitik och därtill en analys över utvecklingstendenserna. Det är alltid nyttigt att veta vart den är på väg, så att man i god tid kan ändra kompassriktningen några streck om så skulle behövas.

Herr talman!

Det förutsattes sålunda att den svenska jordbruksproduktionen skulle bantas ner till cirka 80 procent av vårt behov. Man skulle kunna klara livsmedelsberedskapen gott och väl med denna produktionsvolym plus en väl avvägd lagring av livsmedel jämte en lagring av sådana produktionsfaktorer som köps från andra länder, såsom drivmedel, handelsgödsel och oljekraftfoder. Men då krävs en lagerhållning som är riktigt anpassad efter förhållandena. Här får intet lämnas åt slumpen. Ju längre ner på skalan i fråga om den inhemska produktionsvolymen jordbruket kommer, desto större behov föreligger i fråga om lagerhållning för att uppnå en garanterad livsmedelsförsörjning i händelse att avspärrningstider olyckligtvis skulle inträffa. Tyvärr är lagerhållningen i fråga om jordbrukets produktionsfaktorer ingalunda avpassad efter det påfordrade behovet. Detta framkom bl.a. vid en konferens av ”Folk och försvar” redan i början av 1970. Sedan dess har en ytterligare försämring ägt rum. Enligt denna konferens har lagringen av dessa produktionsfaktorer nära nog behövt fördubblas. Det har också centern i motioner yrkat på. Men den socialistiska majoriteten i den gamla riksdagen ville inte lyssna, inte ens till vad objektiva statliga organ framförde i ärendet. Denna försummelse betyder i händelse av avspärrningstider ett allvarligt hot mot livsmedelsförsörjningen genom att jordbruket i avsaknad av dessa produktionsfaktorer inte maximalt kan utnyttja sin kapacitet. I stället kommer jordbruket i händelse av avspärrningar att ytterligare minska med cirka 10 procent. Det är landets hela befolkning, vi alla, som får sitta emellan och får kännas vid denna livsmedelsbrist, och det är sålunda inte någon speciell jordbrukarfråga i detta sammanhang. 1967 års jordbruksbeslut innebar som sagt att produktionsvolymen skulle skäras ned till 80 procent av vad som sammantaget konsumerades; resterande 20 procent skulle importeras. Regeringen och speciellt den dåvarande jordbruksministern menade den gången att såväl konsumenterna som producenterna skulle vinna på detta. Konsumenterna skulle få billigare livsmedel och producenterna skulle få ut bättre priser. Men detta var en felspekulation. Den svenska livsmedelsberedskapen befinner sig i dag i en prekär situation. Man kan säga att den majoritet som genomdrev 1967 års jordbruksbeslut har blivit bönhörd över hövan. Jordbruk läggs i dag ned i ett accelererat tempo och något stopp i den utvecklingen tycks inte kunna skönjas. Statsminister Palme försökte i tisdags förklara orsakerna till jordbruksnedläggningarna, speciellt den minskade mjölkproduktionen. Han menade att de yngre jordbrukarna inte vill fortsätta med ett arbete som är bundet till obekväm arbetstid osv. Detta är i och för sig alldeles riktigt. Men han nämnde inte ett ord om livsmedelsproduktionens övriga problem, t.ex. den dåliga lönsamheten som ändå är grundorsaken till nedläggningarna, ovissheten för framtiden etc. Statsministern sade vidare att det gäller att skapa stora enheter speciellt för mjölkproduktionen. Men varför är det då särskilt inom mjölkproduktionen som de stora enheterna i första hand lägger ned produktionen? Jo, just av den enkla anledningen att lönsamheten är så låg att arbetskostnader och övriga fasta utgifter inte kan täckas. Under de senaste åren har i första hand de stora kobesättningarna slagits ut. Den utvecklingen har varit särskilt markant under 1970 och den fortgår alltjämt. Den har skapat stora problem för mjölkförsörjningen i de stora konsumtionsorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Till hösten kommer vi säkerligen befinna oss i den situationen att det här i landet råder brist på mjölk. Det har redan aviserats att det kan bli nödvändigt att införa ransonering av mjölk. Herr Palme uttryckte vidare tillfredsställelse över att vi i dag inte behöver exportera smör till andra länder till underpris. Det är riktigt, eftersom vi inte har något smör att exportera; vi måste i stället importera smör för att tillfredsställa konsumtionsbehovet. Det väldiga smörberget, som det tidigare talades om, har helt smält bort. Vi har dessutom redan nu begynt en viss import av mjölk.

Vi har fått svar på detta, och vi har sett hur utvecklingen gestaltas när vi blir beroende av import av livsmedel. Svenska folket får i dag betala högre priser än någonsin för importerade livsmedel när vi har en bristsituation i Sverige. Vi såg detta bl.a. föregående år under potatisbristtiden. Den höjda momsen på livsmedel drabbar alldeles särskilt barnfamiljer och låginkomstgrupper. Man kan anse det vara felaktigt att ta ut en speciell skatt på sådana varor som är nödvändiga för livets uppehälle och nödtorft. Det kan klart konstateras att vi är inne i en tid då det råder en kris i fråga om försörjningsberedskapen. Detta är ett observandum för såväl regering som riksdag. Jag hoppas att de tomma bänkarna här inte är ett uttryck för ointresse för denna problematik framöver. Jag tror att svenska folket i dag är mycket lyhört för den utveckling som pågår, och jag tar de nära nog fullsatta bänkarna på läktaren som ett omen. Herr talman! Det är således hög tid för en omprövning av jordbrukspolitiken för att säkerställa det svenska folkhushållets möjligheter till en riktig försörjning av livsmedel. Centerns förslag om en utbyggnad av familjejordbruken bör vara den bästa och den billigaste vägen till uppnåendet av detta mål. Vidare torde det vara riktigt att ge möjligheter för s.k. deltidsjordbruk att etableras och leva vidare. Inte minst har detta betydelse ur naturvårdsoch miljösynpunkter, som diskuterades i går. Naturvården kommer aldrig att kunna genomföras praktiskt, om man i fortsättningen skall skilja mellan jordbruksoch naturvårdspolitik. Redan nu finns det belägg för vilka orimliga kostnader som kommer att åsamkas det allmänna i händelse 1967 års jordbruksbeslut om en skiljelinje mellan dessa grupperingar skall vara bestående. Det har också klarlagts vad jordbrukaren betyder just i fråga om naturvården i vårt land. Om vi inte i fortsättningen skall få en igenbuskning av stora områden, måste som sagt jordbruksoch naturvårdspolitik sammanföras. Under efterkrigstiden har det pågått en ständig rationalisering inom det svenska jordbruket, och det har undan för undan byggts upp ändamålsenliga och rationella brukningsenheter. Men landets topografiska struktur är sådan att om vi skall klara en riktig jordbruksrationalisering, måste det vara möjligt att sammankoppla jordoch skogsbruk till enahanda brukningsenheter. Så har tidigare varit fallet, men efter 1967 års jordbruksbeslut har detta inte kunnat gå för sig. Dessa bestämmelser har förorsakat svårigheter när det gällt att åstadkomma en ändamålsenlig rationalisering över hela landet. Genom statlig lånegaranti måste det skapas möjligheter att bilda kombinationsjordbruk med både jord och skog. De hindrande spärrarna måste således borttas. Samma förhållande råder när det gäller bestämmelserna beträffande familjeskogsgårdar. Också i detta fall lägger 1967 års beslut hinder i vägen. I stora områden av landet skulle möjlighet till etablering av familjeskogsgårdar vara en ändamålsenlig komplettering till den samlade jordbrukspolitiken. Herr talman!

Riksdagen måste alltså ta ställning till dessa frågor. Jag vill till sist uttala den förhoppningen att det under årets riksdag måtte ges möjlighet att fatta positiva beslut i de apostroferade frågorna. Det är nödvändigt för tryggandet av vår livsmedelsförsörjning framöver. I annat fall går vi en bekymmersam tid till mötes. Detta bör vi alla här i denna kammare ha klart för oss, även den svenska regeringen.

Herr talman! Under tisdagens debatt här i kammaren uppehöll sig statsminister Palme ovanligt länge vid sådana frågor som produktionslivets villkor och aktiv näringspolitik. I årets statsverksproposition kan man också utläsa att regeringen något mer fått upp ögonen för att vi här i landet behöver stimulera företagsamheten för att nå de syften i ekonomiskt avseende som vi beslutat oss för. Det duger inte att svenska folket lever över sina tillgångar på det sätt som skett under senare tid. Det kan vi se bl.a. på underskottet i bytesbalansen, som vi har stort besvär med. Jag konstaterar alltså att en viss ljusning kan skönjas när det gäller regeringens inställning till produktionens villkor. Det är emellertid, herr talman, hög tid — jag hoppas att det inte är för sent — att vi får en annan tingens ordning i det här avseendet. Detta har vi från centerns sida sedan länge riktat uppmärksamheten på och vi kan se att våra propåer åtminstone delvis tagits ad notam i statsverkspropositionen. Det är hög tid, sade jag, att vi får en mera positiv inställning till näringslivets villkor. Jag tänker då närmast på de små och medelstora företagen. Deras betydelse för vår nationalekonomi är känd. De har bl.a. till uppgift att förse hemmamarknaden med varor. De har stor betydelse för många mindre tätorter i landet med avseende på sysselsättningen där. De har också lättare att behålla den äldre arbetskraften, som herr Johansson i Norrköping talade så varmt för i går. I det sammanhanget vill jag passa på att nämna att vi vid slutet av höstsessionen förra året behandlade ett förslag från centerns sida angående den äldre arbetskraften. Det gällde undantag för äldre arbetskraft för avgift till tilläggspensioneringen, men jag kan inte erinra mig att herr Johansson i Norrköping röstade för det förslaget. Han hade kanske inte tänkt så mycket på förslaget då som han gjort i dag. Trots att de små och medelstora företagen har så stor betydelse för vårt ekonomiska liv har pressen på de företagen numera blivit så stor att man sedan länge är allvarligt oroad för deras situation både i dagens läge och för framtiden. Om det allvarliga läget vittnar de allt flera nedläggningarna av småföretag liksom det ökande antalet konkurser som vi hört talas om förut här i debatten. Allvarligast tror jag att det är att nyrekryteringen till småföretagen är så begränsad och blir allt mindre. Det är nödvändigt att vi på allt sätt försöker stimulera den yngre generationen till att driva småföretag — det är nödvändigt därför att de betyder så mycket i vår samhällsekonomi. Men vi som är småföretagare i dag, vi som upplever den allt starkare pressen både i ekonomiskt avseende och ur arbetssynpunkt, har svårt för att påverka våra uppväxande ungdomar i denna riktning. Vi har svårt för att uppmana och uppmuntra dem att satsa på ett företag där det krävs att de arbetar från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Där existerar inte någon åtta timmars arbetsdag. Man har heller inte lördagar och söndagar lediga — tvärtom är man då hänvisad till sin egen och den övriga familjens arbetskraft. Inte heller är det fråga om ordnad semester — företaget kräver påpasslighet hela året av den som står i spetsen för det. Förhållandena blir inte bättre genom den styvmoderliga behandlingen i fråga om sociala förmåner och i skattehänseende. Till detta kommer i dag osäkerheten i inkomsthänseende och den oro för framtiden som följer egenföretagaren natt och dag året om. När man framför dessa synpunkter får man ofta frågan: Varför håller du på med detta arbete när det är så kämpigt? Ja, i den strukturrationalisering som vårt näringsliv just nu upplever är vissa branscher mer utsatta än andra. Befinner man sig inom en sådan är man helt enkelt tvingad att fortsätta, om man inte vill förlora allt som man investerat och i övrigt satsat i företaget. Jag tror att dessa småföretagare ännu — jag stryker under ordet ”ännu” — bärs upp av intresset för det yrke som de en gång har valt. De utför alltså det hårda arbetet av intresse för just detta sitt arbete och är besjälade av tanken att svårigheterna är till för att övervinnas. I dag är emellertid stämningen inom dessa grupper tryckt och allt annat än förhoppningsfull. Jag vill gärna ha detta sagt i årets allmänpolitiska debatt därför att man ur vårt lands samhällsekonomiska synpunkt har all anledning att värna om alla dessa samvetsgranna småföretagare och inte bara komma med extra pålagor undan för undan. Vi måste skapa ett sådant klimat för dem att även nästa generation blir villig att föra verket vidare. Vårt land har inte råd att undvara människor med stor initiativkraft, arbetsvilja och framtidstro — egenskaper som en småföretagare måste ha för att kunna leva vidare. Det är en ytterst angelägen uppgift för både företagare och samhälle att få till stånd en bättre värdering av företagarna och företagandet. Alla måste inse — företagare, anställda och alla andra — vilken tillgång dessa företag är för vårt land, inte minst ur de anställdas synpunkt. Så vill jag, herr talman, säga några ord om trädgårdsnäringen med utgångspunkt i dels statsverkspropositionen, dels de pågående EEC-förhandlingarna. Den yrkesmässiga trädgårdsodlingens årliga produktionsvärde utgör i dag en viktig del av vårt lands sammanlagda produktionsresultat. Konsumtionen av trädgårdsprodukter stiger också kontinuerligt, glädjande nog, dels beroende på ökad köpkraft, dels — beträffande frukt och grönsaker — av näringsfysiologiska skäl. Det är av flera skäl angeläget att denna ökade konsumtion kan tillfredsställas genom produktion inom vårt land — det är angeläget ur nationalekonomisk synpunkt, ur kvalitetssynpunkt och ur konsumentprissynpunkt. Med utgångspunkt i detta måste det vara ett samhållsintresse att också i framtiden utveckla den svenska trädgårdsnäringen. Även ur beredskapssynpunkt är det viktigt att man ger den svenska produktionen inom trädgårdsnäringen sådan omfattning och sammansättning att beredskapskraven på livsmedelssidan ur näringsfysiologisk synpunkt blir tillgodosedda. Statsmakterna har under senare år vidtagit åtgärder som förbättrat näringens konkurrensförutsättningar. Bl. a. har verksamheten för ökad rationalisering, rådgivning samt försök och forskning byggts ut och givit gott utbyte i effektiva trädgårdsanläggningar. I årets statsverksproposition noterar jag tre positiva punkter ”för trädgårdsnäringens del: 1. Vidgade möjligheter att erhålla driftslån för att lösa tillfälliga kreditsvårigheter som uppkommit på grund av skördeskador eller andra omständigheter. 2. Kreditgarantier skall kunna lämnas för nyetablering av företag inom trädgårdsnäringen. 3. Ytterligare en tjänst föreslås vid utrikeshandelsbyrån inom statens jordbruksnämnd. Departementschefen skriver att denna förstärkning bör möjliggöra en bättre bevakning av utvecklingen av handeln med trädgårdsprodukter. Detta är tre positiva förslag, och jag är tacksam för att de tankegångar som jag motionsledes förde fram i riksdagen förra året nu har vunnit gehör. Jag vill också uttrycka den förhoppningen att utrikeshandeln med trädgårdsprodukter får en bättre bevakning, dels med tanke på det dåliga läget för vår handelsbalans, dels från växtskyddsynpunkt. Härefter skall jag gå över till EEC-förhandlingarna. Efter det inledande mötet den 10 november förra året överlämnade Sverige den 17 december promemorior om tullunionen och jordbrukspolitiken till EEC-kommissionen. Det är med anledning av dessa skrivelser som trädgårdsodlarna i vårt land känner sig oroliga. Trots att en mening i promemorian om jordbruket lyder så: ”Trädgårdsnäringen innefattas icke i den svenska jordbruksregleringen och erbjuder problem som kräver särskilda överväganden”, har man anledning att hysa oro. De generella deklarationer som gjorts på dessa båda betydelsefulla områden innebär enligt min mening redan från början betydligt minskade möjligheter för vårt land att komma fram till detaljöverenskommelser, och sådana är livsviktiga för vissa näringar. En anslutning till EEC skulle ställa den svenska trädgårdsodlingen inför mycket stora svårigheter, om en alltför snabb avveckling av det nuvarande gränsskyddet skulle krävas. I detta sammanhang vill jag påminna om att de nuvarande EEC-länderna tillämpar en förhållandevis lång anpassningsperiod till gemensamma marknadsregler. Även om Sverige är ett lågtulland betyder det nuvarande gränsskyddet för trädgårdsnäringen mycket. Det består av, utom för äpplen och päron, säsongmässiga tullar under den tid av året då den huvudsakliga svenska produktionen är i gång. För att ge utrymme åt en successiv utjämning av arbetslönerna mellan Sverige och de nuvarande EEC-länderna behöver den svenska trädgårdsnäringen längsta möjliga övergångstid vid tullavvecklingen. Vad sedan gäller importförbudet för frukt är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt den eventuella avvecklingen av nu gällande importreglering för äpplen och päron. Behovet av skyddsåtgärder om marknaden skulle störas allvarligt bör också uppmärksammas. Inom EEC har under en förhållandevis lång övergångstid ett särskilt skyddssystem tillämpats, som ger möjligheter till importstopp om marknaden störs eller hotas att störas i ett eller flera medlemsländer. Även den svenska trädgårdsnäringen bör vid en anknytning till EEC tillförsäkras liknande skyddsåtgärder. För att undvika marknadsstörningar på grund av utbud från tredje land finns inom EEC en gemensam yttre tulltariff och referenspriser. Detta system är till för att försöka hindra utbud från tredje land till s.k. onormala priser. Nu är det emellertid så att dessa referenspriser fastställs på grundval av produktpriserna på de mest representativa marknaderna i de områden där priserna är lägst. Referenspriser finns i dag bara för ett tiotal produkter, som alla är av intresse för de sydeuropeiska länderna. Här bör från svensk sida kraftigt betonas att även nordiska produkter och marknadsförhållanden måste beaktas. Stödet till producentkooperativa organisationer i olika medlemsländer liksom möjligheterna att ge rationaliseringsstöd till berörda näringar är av stor omfattning inom EEC. För att på allt sätt stimulera produktionsanpassning och rationalisering bör den statliga rådgivningsverksamheten här i landet koncentreras helt på den yrkesmässiga trädgårdsnäringens mest angelägna behov. Genom en effektiv inspektion av till vårt land inkommande trädgårdsprodukter försöker vi undvika att olika slag av växtsjukdomar och skadedjur orsakar förluster för växtodlingen. Det är av vikt att denna inspektion kan bibehållas och helst skärpas, om en liberalisering i handeln med trädgårdsprodukter kommer till stånd vid en eventuell svensk anslutning till EEC. Det är också angeläget att man från svensk sida försöker påverka exportländerna att införa effektivare växtskyddsbestämmelser. Utförda analyser visar att det finns all anledning att observera olägenheterna av mindre restriktiva växtskyddsbestämmelser i dessa länder. Detta är verkligen allvarligt, eftersom många länder har svårigheter att hålla tillbaka växtparasiter och därför tillgriper kemiska bekämpningsmedel i långt större utsträckning än vad som sker i vårt land. Jag har här tagit upp några detaljfrågor som med hänsyn till trädgårdsnäringens förhållanden i vårt land bör analyseras och penetreras inför de överläggningar med EEC som från och med denna vecka går in i ett mer aktivt skede. Om vissa näringsgrenar kan vinna fördelar genom att Sverige i en eller annan form anknyts till EEC, får detta dock inte undanskymma det faktum att andra näringar, bl.a. trädgårdsnäringen, kommer att möta omfattande anpassningsoch omställningssvårigheter. En EEC-anslutning skulle nämligen komma att innebära den största genomgripande omvälvning som vårt lands yrkesmässiga trädgårdsodling någonsin genomgått. Detsamma kommer givetvis att gälla andra näringar. Det måste ligga i allas intresse, inte minst statsmakternas, att beakta de svårigheter som vissa delar av vårt näringsliv kommer att ställas inför och vidta solidariska åtgärder för att på bästa sätt komma till rätta med dessa svårigheter. Jag vill i detta sammanhang också understryka vad dr Hedlund sade i debatten i tisdags. Om en enhetlig Europamarknad bidrar till att ge de svenska hushållen ökad köpkraft, så bidrar den också till en ökad konsumtion av frukt och grönsaker och till en ökad användning av blommor — det är de svenska trädgårdsodlarna medvetna om. Vi vet också att EEC:s fria arbetsmarknad kommer att medföra en viss utjämning av de stora skillnaderna i arbetslöner mellan de europeiska länderna. Givetvis bör detta på lång sikt vara till fördel även för oss, eftersom det bl.a. är de mycket låga arbetslönerna i vissa europeiska länder som gör deras produktion av trädgårdsprodukter så konkurrenskraftig. Men eftersom denna utjämning i lönehänseende kommer att gå relativt långsamt, är det oundgängligen nödvändigt att den svenska trädgårdsnäringen vid en EEC-anknytning får övergångsbestämmelser av tillräcklig omfattning och varaktighet. Detta är ett centralt spörsmål i sammanhanget, som jag särskilt vill understryka och be statsmakterna att noggrant beakta. Till sist, fru talman, noterade jag med tillfredsställelse statsministerns löfte i tisdags att EEC-överläggningarna inte kommer att vara föremål för någon tyst diplomati. Det är enligt min mening ytterst angeläget att förhandlingarnas gång kan följas av så många som möjligt.

Fru talman! Vid flera tidigare tillfällen har jag i riksdagen påtalat de svårigheter som svenskt fiske alltsedan 1966 har varit inne i. Dessa svårigheter är ingalunda övervunna, även om en del tecken tyder på en viss förbättring av förhållandena. Tyvärr är det dock så att de skadeverkningar som uppstod under de allra svåraste åren ännu släpar med. Statsmakterna har beslutat om vissa åtgärder, som olika myndigheter för närvarande håller på att effektuera. Stödåtgärdernas omfattning har varit till gagn i en hel del fall, men dessvärre otillräckliga i en del andra. De stora motgångarna har resulterat i en kraftig flykt från yrket. T.o.m. inom gamla genuina fiskarbygder har det skett en stark överströmning till industrin. På ett sätt kan det vara gott och väl, då de flesta av dem som bytt yrke har fått det bättre ekonomiskt. Tyvärr har emellertid följden blivit att många båtägare tvingats sälja sina fartyg till utländska köpare — oftast till rena realisationspriser. Fiskeflottan har på så sätt krympt avsevärt. Det mest beklagliga är dock att det i allmänhet är de största och modernaste båtarna som säljs och som lämnar landet. Kvar blir en alltför stor del av äldre, mindre ändamålsenliga fartyg. Dessa förhållanden kommer så småningom att resultera i ett tvingande behov av ett kondemneringssystem i rationaliseringssyfte. Denna fråga har tidigare varit uppe till behandling, men regeringen gick den gången mot förslaget. Utan tvekan kommer vi i vårt land att behöva slå in på denna väg, lika väl som man gjort det i våra grannländer. Den största prövningen för fiskerinäringen är säkerligen det felslagna sillfisket i Nordsjön. Den minskning i tillgången som ägt rum har också varit en av den tidigare krisens orsaker. Det internationella organ som övervakar nordostatlantiska fiskekonventionens bestämmelser träffade i maj 1970 — efter långa och ganska besvärliga förhandlingar — en överenskommelse om att förbjuda allt sillfiske i Nordsjön och Skagerack under sammanlagt cirka tio veckor, närmare bestämt under maj månad samt tiden 20 augusti-30 september. En oerhört drastisk åtgärd, anser yrkesfiskarna, även om de är införstådda med bakgrunden. En halvmesyr, säger fiskeribiologerna, vilka ansett att sillfisket borde ha skurits ned med 50 procent under de närmaste åren för att effekt skulle kunna nås tillräckligt snabbt. Beslutet har ratificerats av de flesta staterna, bl.a. Sverige. Då särskilt höstfisket är mycket viktigt för våra fiskare — i augusti och september tar vi ca 30 procent av vår årliga sillfångst — uppstår ju för de enskilda fiskelagen ett inkomstbortfall, som de helt enkelt är oförmögna att själva bära. För närvarande utarbetar fiskerinäringsutredningen på Kungl. Maj:ts uppdrag förslag till någon form av kompensation. Det är med spänning berörda fiskare ser fram emot resultatet. De dystra erfarenheterna från sillfisket gör att mången nu med viss rätt fruktar för att också makrillfisket i Nordsjön skall gå samma väg. Vissa Nordsjöländer övar ett mycket starkt tryck på detta bestånd. Om det enbart hade rört sig om fiske till mänsklig konsumtion, hade det kanske inte varit så mycket att säga om det. Men trots att man exempelvis i Norge frivilligt gått in för smärre begränsningar landades i nämnda land förra året inte mindre än 235 000 ton makrill, som maldes ned till fiskmjöl. Kvantiteten till mänsklig konsumtion stannade samtidigt vid 29 000 ton. Alltså gick 8 gånger så mycket av den fångade makrillen till fiskmjölsframställning som till mänsklig konsumtion. Denna utveckling måste brytas i tid. I det internordiska samarbetet har vår regering här en möjlighet och ett ansvar att söka få övriga länder med på att i tid bromsa en ännu mer ödesdiger utveckling för vårt Nordsjöfiske. I början nämnde jag att en viss ljusning inträtt för fiskerinäringen. Denna förbättring ligger nästan uteslutande på prissättningssidan. Jag tänker då närmast på exporten. Världsmarknadspriset på fiskets produkter har blivit bättre. Detta är inte minst en följd av vissa strävanden inom EEC att stabilisera och harmonisera prissättningen. Därför följer också fiskerinäringens folk med stort intresse diskussionen om en anslutning till EEC i den ena eller andra formen. Visserligen kan en dylik anslutning även för fisket innebära vissa nackdelar, exempelvis beträffande fiskegränserna, men fördelarna vid export är påtagliga på den kommersiella sidan. Ett problem som har fått ökad aktualitet för alla som fiskar i Nordsjön är de hastigt ökande oljeborrningarna. De provborrningar som nu pågår över så gott som hela Nordsjön har fått till följd att stora områden som förr var givande fångstfält nu håller på att förstöras. Stora redskapsförluster uppstår på fiskebankar där man förr kunnat släpa sina trålar utan risk. Dyrbar tid går till spillo och fångsterna decimeras ytterligare. Frågan diskuterades nyligen på en internationell konferens i Skottland i vilken deltog representanter för ett tiotal nationer. Då jag själv där väckte frågan fick den ett mycket starkt gensvar och man enades om att göra sina respektive regeringar uppmärksamma på att förhållandena håller på att bli alltmer olidliga. Alla berörda var överens om det horribla i att fiskenäringen ska åsamkas stora förluster därför att en del nationer och oljebolag beräknas göra stora vinster i framtiden. Det bör ju vara en rimlig begäran att de skadelidande kompenseras av dem som vållar förlusterna, även om skadorna uppstår ute på internationellt vatten. Och med detta, fru talman, vill jag gå över till den andra delen av vad jag tänkte säga. Jag lämnar — om jag får uttrycka det så — fiskerinäringens i detta fall litet snävare aspekter då det gäller oljeletningen men måste ändå litet grand i fortsättningen sysselsätta mig med samma problem. Sedan kontinentalsockeln uppdelades mellan randstaterna, har oljefyndigheter gjorts på de olika ländernas respektive områden som pekar mot en stordrift i framtiden. Experterna påstår att Nordsjöns botten relativt snart kan komma att beträffande oljeproduktion mäta sig med ganska framstående oljestater. Mycket tyder på att de har rätt. Om det blir så, betyder det att vi här i Sverige geografiskt kommer ganska nära ett givande oljedistrikt och därmed närmare problem som vi säkerligen aldrig riktigt satt oss in i. Vi får inte glömma bort att Nordsjön är ett relativt grunt och mycket stormhärjat hav. Risken för att oljan kommer lös måste man här räkna med — en risk som ju inte finns på samma sätt vid oljekällorna på land. I vårt land har under en lång tid pågått diskussion om vår beredskap mot oljeskador. Tyvärr har denna diskussion nästan uteslutande rört sig om beredskap i samband med intagning av tankfartyg till olika hamnar. Redan här har man, enligt min mening, alltför mycket förenklat diskussionen. Helt naturligt skall man ha en ordentlig beredskap vid raffinaderier, det må sedan vara i Göteborg, vid Brofjorden eller på andra ställen. Men detta räcker ingalunda. De större olyckor som skett vid exempelvis transport med tankfartyg har så gott som samtliga ägt rum på andra platser än mottagningshamnar. Det kan ha gällt grundstötningar som vid Torrey Canyon-olyckan vid Cornwallkusten, att tankfartyg brutits itu i rykande storm som hände med World Concord i Irländska sjön eller kollisioner som den vilken nyligen inträffade i Engelska kanalen. I dessa och många andra fall har olyckorna inträffat långt från mottagningsplatser och raffinaderier. I stor utsträckning har diskussionen rört sig om stora eller små tankfartyg. Även här har skett och sker en beklaglig förenkling. Det kan visserligen med fog sägas att om en olycka inträffar med en supertanker, kan skadeverkningarnas dimensioner bli mycket stora. Men å andra sidan kan en jättelast uppdelad på en del mindre fartyg rent matematiskt räknat innebära ökade navigatoriska risker, om olyckan är framme. Det må vara hur som helst med detta. Vad vi måste ha klart för oss är den enorma utveckling som äger rum beträffande oljan som värmeoch energikälla. Världens kolproduktion går ner mycket snabbt. Atomkraftverken, som man i USA satte stort hopp till, har inte alls blivit vad man väntade. I vårt eget land har inte elförsörjningen för exempelvis uppvärmning av fastigheter fått den omfattning som man trodde för några år sedan. Oljeförbrukningen är hos oss i Sverige ökade förra året, om jag är riktigt underrättad, med ca 16 procent, en rätt anmärkningsvärd ökning. Denna siffra visar vårt stora beroende av oljan. Ser man ut över världen har nu den sammanlagda konsumtionen betydligt överskridit 1 miljard ton per år. Av alla frakter på världshaven utgöres i dag ca 60 procent av oljefrakter. Trenden är ganska klar. Oljan måste vi ha, och det i ökande omfattning. Därmed ökar riskerna — det är lika självklart som att en hastigt ökande vägtrafik inom ett speciellt område för med sig större risker. Men har vi i vårt land, i grannländerna och på andra håll mött den ökande konsumtionen med skyddsåtgärder i samma takt? Svaret måste tyvärr bli nej. Den oundvikliga konsumtionsökningen och transportutvecklingen har gått mycket snabbare. Visserligen föreslås i år en procentuellt sett betydande utökning av anslagen till beredskapsåtgärder, men dessa är ändå för små. Vår oljeskadeberedskap måste få helt andra proportioner. Alltför stor del av vår långa kust är så gott som helt oskyddad. Oljehamnarnas beredskap är alltför lokalt begränsad. Och det måste ju vara hela landets intresse att vi är rustade på detta område. Ansvaret för detta kan inte och får inte enbart läggas på kustlän eller kustkommuner. Den olja som förs in till våra kuster förbrukas ju även i inlandet. Jag vill sluta med att åter nämna något om oljan i Nordsjön. Dessa förekomster och den roll nordsjöoljan förmodligen kommer att spela i en ganska snar framtid kräver en väsentligt skärpt beredskap, en beredskap som i första hand måste samordnas med våra grannländers, Danmarks och Norges. Om exempelvis en oljefyndighet i Nordsjön skulle ”komma lös”, betyder det att olja i oanade mängder kan komma att driva ned mot den danska kusten och vidare in till Bohuslän och Halland. Strömmarna utefter Jyllands nordkust sätter ju nästan alltid österut. Vad betyder då oljeberedskap? Är det mycket stora mängder av emulgeringsmedel som binder oljan? Kanske, kanske inte. Allt fler som sysslar med dessa frågor börjar i dag bli ängsliga för att emulgeringsmedlen på sikt kan bli lika farliga som oljan. Detta då det gäller alger, plankton, småfisk och skaldjur. Om så är fallet kan skadeverkningarna bli katastrofala i hav som Nordsjön, Skagerack och Kattegatt med deras förhållandevis ringa vattendjup. Detsamma gäller givetvis också Östersjön. Troligen vet vi alldeles för litet på dessa områden. De erfarenheter vi hittills mest har vunnit kommer från vattenområden på vår jord med ganska höga medeltemperaturer. Skadeverkningarna av såväl oljan som emulgeringsmedlen anses försvinna mycket snabbare inom dessa vatten med högre temperaturer än exempelvis i Skagerack, där medeltemperaturen under en stor del av året är ganska låg. Vi har här ett vetenskapligt område där statsmakterna måste sätta till all kraft för att vi skall vara beredda. Och här är också skyndsamhet av nöden.

Fru talman! Vi gick i skolan och lärde oss att jordbruket var modernäringen. Det var näringen som vi blev inpräntade hade sin verksamhet nära livets ursprung. Jag gick en gång i en lantmannaskola där en lärare med lidelse förfäktade denna uppfattning. Vi insöp med ungdomlig entusiasm detta, och vi trodde att framtiden var vår ty vi skulle på ett eller annat sätt ägna oss åt bondeyrket. Blev vi invaggade i en falsk föreställning? Nej, vår lärares uppfattning är fortfarande sanning i så måtto att nog är jordbruket modernäringen, om än antalet sysselsatta i denna näring blir mindre och mindre. Med modernäring menas då inte att den ur nationalekonomisk synpunkt är avgörande. Men enligt min mening kommer jordbruket alltid att vara ett lands modernäring, och man kan aldrig komma ifrån att det är en näring som har sina rötter tangerande livets ursprung. Det sista kan verka litet övernaturligt abstrakt, men låt oss inte fördjupas mer i detta, eftersom vi ändå inte kommer så mycket längre. Men vi trodde att jordbruket med det där talet om modernäring skulle innebära en framtid för dem som ägnade sig åt näringen. Vi som gick i lantmannaskola i början på 1950-talet ville i alla fall tro det. Det är här som besvikelserna har tornat upp sig. Nu är det ju inte enbart jordbruket som fått vidkännas förändringar — inte heller andra näringar har förblivit opåverkade. Men omstrukturering och rationalisering har kanske mer än i någon annan näring förekommit i jordbruket. Och vad som här är värt att notera är att ingen annan näring har fått så liten utdelning av denna sin rationalisering. ”Bli större, du kan därmed få fram billigare produkter och själv tjäna mer! ” var myndigheternas paroll. De två första leden av parollen har slagit in, men detta med inkomsthöjningen har i stort sett uteblivit. Det finns en grupp yngre jordbrukare som följt direktiven från rationaliseringsorganen. Jag tycker att detta är riktigt, ty rationalisering och effektivisering måste ju vara även jordbrukets paroll. Dessa jordbrukare har skaffat sig större enheter och de har skaffat sig utbildning. De har trott att den insatsen skulle ge en med andra grupper jämförbar inkomst. Men vad har följden blivit? Jo, som regel en mycket låg räntabilitet — om en sådan nu över huvud taget har funnits — och en inkomst som klart understiger vad som kan anses som jämlik. Man har svårt att klara ränta och amortering, och konkurser inom jordbruket händer ofta i dag. Det finns helt naturligt inom jordbruket liksom inom andra näringsgrenar folk som lyckas bättre och folk som lyckas sämre. Vissa omständigheter har exempelvis gjort att man har fått tag i en billig fastighet, och man har kanske även lyckats komma över billiga pengar av anhöriga, och även de personliga kvalifikationerna kan naturligtvis ha ett visst avgörande. Men det kan utan överdrift påstås, att lönsamheten generellt har varit dålig. Det är klart som dagen att med dessa ekonomiska resultat tar sig unga människor mer än en funderare, innan de satsar på jordbruk. De gör jämförelser med kamrater i andra yrken, och då blir valet ofta till jordbrukets nackdel. Nu är jordbrukarens yrke i mångt och mycket tjusigt, och det finns i det dagliga arbetet många ljusa inslag. Av denna anledning kommer väl människor även i fortsättningen att ägna sig åt denna näring, även om utkomstmöjligheterna ter sig mindre uppmuntrande. Men det går inte att leva på solsken och frisk luft, och det går inte att leva enbart på idealitet. Vi ser i dag en snedvridning i produktframställningen inom jordbruket. Den animaliska produktionen viker till förmån för den vegetabiliska. Det talas om mjölkbrist. En förskjutning till den vegetabiliska sidan kommer att skapa problem för jordbruket och landet. Här kan uppkomma överskottsproblem. Mjölkproduktionen är en arbetssam och kostnadskrävande produktion, varför många jordbrukare lämnar denna gren. Jag är glad att förre jordbruksministern, nuvarande inrikesministern, är närvarande här i kammaren. Vi som var med i riksdagen under åren 1966 och 1967 minns väl hur dåvarande jordbruksministern Eric Holmqvist med åthävor framförde som sin synpunkt att produktionen måste skäras ner och att många enheter och lantbrukare måste rationaliseras bort. Han talade om höga smörberg. Ja, bekymren var stora för dåvarande jordbruksministern. Han bytte ganska fort departement, om det nu berodde på problemen som tornade upp sig för honom eller på att han förstod att han hade hoppat i galen tunna. Jag tror att om man 1967 mera hade slagit in på linjen att stödja det mindre jordbruket, hade man i dag inte haft den hotande mjölkbristen. Jag vill faktiskt påstå att herr statsrådet Holmqvist spred en omotiverad pessimism hos den svenska jordbruksungdomen under dessa år. Men låt oss försöka glömma detta och låt oss sprida vår optimism i stället! Det finns nämligen anledning därtill, om vi i fortsättningen driver en positiv jordbrukspolitik. Kostnaderna inom jordbruket måste hållas på en rimlig nivå. Vad kommer den nya livsmedelslagen att innebära för kostnader för jordbruket? Regeringen har aviserat en ny lag med anledning av livsmedelsstadgekommitténs betänkande. Vi är alla överens om att vi skall ha en god livsmedelshygien. Avsikten är att det på det centrala planet och på länsplanet skall bildas organ som svarar för kontrollen av livsmedlen. Om jag är riktigt underrättad, kommer det att inrättas ett helt nytt statligt verk med en generaldirektör i toppen. Länsstyrelsen kommer att få ett organ med 12—15 tjänster, som skall svara för livsmedelshygienen på det lokala planet. Som jag sade nyss, får vi inte göra avkall på kravet om livsmedelshygien, men det skall inte vara någon okynneskontroll. Vi har i dagarna importerat smör; vi har sökt över hela Europa för att få tag i ett smör, som något så när håller sådan kvalitet som vi är vana vid. Det visade sig då att Finland var det land som kunde tillfredsställa våra behov av en god vara. Just detta att vi sökte ger väl också besked om att vi har en god livsmedelshygien. Den kan bli bättre, men jag är betänksam inför förslaget att bygga upp ett helt nytt statligt verk för detta ändamål. Vi har i dag på länsplanet länsveterinärer och länshälsovårdskonsulenter. Vidare har vi hälsovårdsnämnderna, som kunde byggas ut och få bättre resurser för att klara dessa nya uppgifter. Detta är mina personliga åsikter. När propositionen kommer, får vi se vad den innebär. Jag vet emellertid att det i remissyttrandena över kommitténs förslag har framkommit opposition. Till sist kommer jag med min käpphäst sedan ett par år tillbaka, nämligen att vi skall försöka åstadkomma ett system som kan ge ordnad ledighet för jordbrukare. Dagens hotande bristsituation på mjölkområdet är inte enbart ekonomiskt betingad. I allt större utsträckning söker sig människor till arbeten som ger hygglig semester och fritid. De yrken som inte kan följa med utvecklingen på detta område kan bedömas stå sig sämre i konkurrensen om arbetskraft. För unga människor som står inför valet av yrke måste det vara mindre lockande att ägna sig åt ett yrke som ger ringa möjligheter till semester och fritid. Mjölkproduktionen är den gren av animalieproduktionen, som man är starkast bunden till tidsmässigt. Djurskötseln kräver en daglig insats från jordbrukarens sida. Det talas ibland om jordbruket som en fri och självständig näring. I realiteten är denna frihet högst illusorisk. För stora grupper av vårt folk är lagfäst semester en realitet. Vi noterar med tillfredsställelse att ökningen av vårt lands samlade resurser har givit en levnadsstandard som även kan ta sig uttryck på detta sätt. Men vi får inte glömma bort att det finns minoriteter som ännu har långt dit. För jordbrukarkåren skulle det vara en framgång, om man kom så långt, att ett avlösningssystem kunde tillämpas vid sjukdom eller när något oförutsett inträffar. Fru talman! Jag har faktiskt under den session, som nu har börjat, bland mina riksdagskamrater tyckt mig märka en mer positiv inställning än tidigare till ett sådant avlösningssystem. Det bådar gott för framtiden, och jag hoppas att vi i år kan komma något närmare en lösning av detta problem.

Fru talman! Samhället måste vara individens vän. Samhället är vårt gemensamma instrument för att skapa bättre förhållanden. Hur skall ett bra samhälle fungera och vara utformat för att ge utrymme för olika meningar, ge trygghet och gemenskap för individen och ge individen möjlighet till självförverkligande under samhälleligt ansvar och solidaritet? Det är frågor som vi politiker alltid självkritiskt måste ställa oss. Har 1950 och 1960-talens utveckling, som lett till sådan materiell standardstegring och koncentration i vårt land, varit lycklig? Har produktionsresultaten fördelats på rätt sätt? Allt fler människor — inte minst unga människor — reagerar i dag mot koncentrationsoch centraliseringstendenserna i industrisamhället. I koncentrationsregionerna finner vi de dyra samhällskostnaderna, svåra sociala problem med starkt stigande sociala kostnader som följd, en nedgången och svåråtkomlig, ibland obefintlig fritidsmiljö och den på människan förslitande stressen. De spegelvända problemen har blivit alltmer accentuerade i glesbygderna. I båda miljötyperna kan vi snart närma oss akuta situationer. Det är risk för att takten i denna utveckling kommer att accelerera under 1970 talet. Varför låter då den styrande statsmakten denna utveckling fortsätta? Förmodligen upplever inte regeringspartiet denna utveckling som särskilt negativ eller i varje fall inte som en fara för framtiden. Stockholms regionplan är t.ex. anpassad så att området i fråga skall kunna ta emot 90 procent av landets folkökning under 20—30 år. Endast centern har i Stockholm reserverat sig mot detta. En begränsning av storstädernas tillväxt skulle enligt vår mening medverka till att avhjälpa många av deras miljöproblem samtidigt som det övriga landet fick en bättre chans att lösa sina problem. Utan att starkt begränsa storstädernas tillväxt är det inte möjligt att få till stånd en rimlig balans i vårt land. Det är därför nödvändigt att vi får till stånd en riksomfattande regional planering med befolkningsramar för varje särskilt område innefattande underlag för ett självbärande näringsliv, en varierande miljö med valmöjligheter till rimliga kostnader och på överkomliga avstånd och med en miljö där människor i olika åldrar kan finna både ro, vila och förströelse liksom också utlopp för skapande energi och kulturupplevelser. Det talas vackert om nödvändigheten av att skapa balans i samhället genom sysselsättningsskapande åtgärder i sysselsättningssvaga regioner. Det räcker inte. Jag tror det förblir vackert tal, ett sätt att upprätthålla en välvillig attityd, medan utvecklingen fortsätter som förut. Vi måste i vårt land sätta upp näringspolitiska, sociala och ekonomiska mål för olika regioner och följa upp dem med energiska åtgärder. Dessa målsättningar måste underordnas människans biologiska förutsättningar och krav på rimlig valfrihet till arbete och miljö. För närvarande pågår upprättande av s.k. KELP-program i primärkommunerna. Regionala länsprogram arbetas fram i länsstyrelserna. De skall ligga till grund för en riksplanering, som enligt statsverkspropositionen skall föreläggas 1972 års riksdag. Med den teknik som hittills använts är risken utomordentligt stor för att resultatet av detta arbete leder till ytterligare koncentration i vårt samhälle. I progressiva orter accelererar de optimistiska förhoppningarna hos kommunalmännen, och det tar sig uttryck i lika optimistiska planer. I de regressiva orterna får man den omvända bilden. Prognoser upphöjs ofta till riktlinjer och planer, som styr utvecklingen via vår samhällsbyråkrati. Det blir en samhällets anpassning i efterhand. Varför söker sig då näringslivet till en viss ort? Ja, givetvis har de s.k. naturliga förutsättningarna en given betydelse, men inte sällan sker det därför att man har en progressiv samhällsplanering och samhällsutveckling. Och varför det? Jo, därför att just denna omständighet får större och större betydelse för företagens möjligheter att utvecklas. Kommunalmän och myndigheter måste tillgodose näringslivets behov — man upplever det så — och klara samhällsplaneringen för de tillströmmande människorna. Det ena är en följd av det andra, utan att det behöver vara en avsikt eller en målsättning med vad som görs. I regressiva orter får man den motsatta inställningen från näringslivet, kommunalmän och myndigheter, med en därmed påskyndad tillbakagående trend. Det är denna cirkelgång som måste påverkas av en samhällspolitisk målsättning. Samma mekanism ligger också bakom svängningarna i konjunkturerna. Dem försöker vi påverka genom på förhand planerade åtgärder och målsättningar. Någon plan eller målsättning för hur tillvaron kan byggas bättre för människor, med överblick över regioner och över hela vårt land och med övergripande samhällsekonomisk och miljömässig värdering, har vi inte. KELP och länsplanerna är i sig själva inga sådana målsättningsplaner. Enligt centerns mening måste en övergripande samhällsmålsättning bli 1970-talets stora politiska fråga. Om 1950 och 1960-talens centraliseringspolitik fortsätter, leder detta enligt vår mening till förslitna och förslummade miljöer med allt större andel stressade och sjuka människor. Sjukvårdskostnaderna stiger på ett hissnande sätt, det vet vi alla som är landstingsmän. Vi får inte fortsätta denna låt-gå-politik. Vi i centern tror att en planerad decentraliseringspolitik ger helt andra chanser för många människor att välja önskade miljöer. Även de som föredrar storstadstillvaron — och de kommer att bli tillräckligt många — får utrymme och chans att skapa miljövänliga städer och rekreationsområden där. En politik i denna riktning tror vi också förutsätter ett decentraliserat beslutsfattande i samhället. Länsparlamenten — landstingen — bör tillerkännas utvidgade befogenheter och bör vara huvudmän för den regionala planeringen, såväl fysiskt och ekonomiskt som socialt. Det är bl.a. på denna punkt som de decentralistiska och centralistiska idéerna kolliderar och förmodligen kommer att kollidera under 1970-talet. Åtskilliga av de statliga besluten i de centrala verken och nämnderna kan utan tvivel decentraliseras till regionerna och till kommunerna. Det räcker inte bara att flytta ut några få statliga verk från Stockholm med bibehållna centralistiska funktioner. Det är en av de många nödvändiga åtgärderna. En decentraliseringspolitik är särskilt angelägen i vår tid, när så många och starka krafter verkar för koncentration och centralisering. Den tekniska utvecklingen leder till större företag och sammanslagningar av mindre sådana. Detta kan vara nödvändiga förutsättningar för att klara konkurrensen, inte minst konkurrensen med utlandet, samt för att vidmakthålla en trygg sysselsättning och öka produktiviteten. Detta har av många politiker uppfattats som en naturlag, som samhället och människan måste anpassa sig till, och därmed koncentreras produktionsenheterna till redan upphettade expansionsregioner. Exempel härpå kan vara den från i synnerhet socialistiskt håll mångomsjungna flyttningen av människor till expansionsorternas företag utan kostnader för företagarna. Dessa borde själva få betala flyttningen av arbetare till regioner som tidigare är ytterst ansträngda. Det torde knappast råda delade meningar om att socialismen som politisk idé är centralistisk. Jag tvivlar inte på att socialdemokraterna i dag vill arbeta för jämlikhet och trygghet i ett centraliserat samhälle. Enligt vår mening går jämlikhet, trygghet och centralisering inte ihop. Centern arbetar för jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle. I ett sådant samhälle tror vi att målsättningarna om jämlikhet, trygghet och valfrihet skall kunna tillgodoses. Vi tror att en decentraliseringspolitik kan rädda många människor i det framtida av allt att döma ännu mera teknokratiska samhället. Inte bara för teknikens skull utan framför allt för människans krävs en långtgående samhällsplanering. Denna samhällsplanering måste då ha en klar målsättning, som vi vill skapa fram i de regionala målsättningsplanerna med ramuppgifter för nödvändiga och önskvärda befolkningstal. De regionala målsättningsplanerna bör samordnas i en riksplan. För att nå de uppställda målen erfordras en rad instrument. Ännu har vi inte målsättningen klar för de olika regionerna och för landet i sin helhet. Detta gör det inte möjligt att använda de medel, som behövs för att nå målen. Ändå har vi inte tid att vänta och avvakta den pågående utvecklingen med de medel som regeringen till slut gått med på. Vårt parti kommer i år liksom tidigare år att återkomma med en rad förslag som syftar till ett mera decentraliserat samhälle. Låt mig i detta sammanhang aktualisera en fråga. Finansministern föreslår i år investeringsavdrag för maskininvesteringar i industrin generellt över hela landet. Det borde enligt min mening övervägas att differentiera detta avdrag så att en maskininvestering inom allmänna stödområdet erhåller 20 procent i avdrag och inom inre stödområdet 30 procent i avdrag. Dessutom borde investeringsfonderna generellt släppas fria inom stödområdet. Tillsammans med lokaliseringsstödet och vissa andra åtgärder som kommer att föreslås från vår sida, exempelvis en utjämnad telefontaxa, borde det ge en omedelbar effekt. Det är helt nödvändigt att man får till stånd åtgärder som ger omedelbara effekter. I annat fall, och det har vi sagt tidigare från vårt håll, kommer samhällsbildningen att raseras inom flera orter i vårt land än vad vi tidigare trott. Så några ord om s.k. Norrlandsfrågor. Finansministern sade under valrörelsen att politiker har rätt att bli trodda på sitt ord. Jag instämmer med honom att det borde vara så. Efter fallet Stekenjokk är det sannerligen många människor i varje fall i mitt hemlän Västerbotten som börjat ,tvivla på politikers ord. Vad ville statsminister Palme uppnå, när han med SAP:s partistyrelse och ledande socialdemokrater i länet var i Stekenjokk och lät fotografera sig när han högg med en stenyxa i urberget? Naturligtvis ville han inge människor i Vilhelmina och även i övriga Norrland intrycket av att nu skall något hända i Stekenjokk och även i övriga Norrland. Västerbottens socialdemokrater skrev i sin valtidning, att nu var man förvissad om gruvbrytningen i Stekenjokk. De, liksom övriga innevånare i länet, levde säkert i god tro. Men, som Västerbottens Folkblad skrev, det var luftlöften. Krister Wickman anser att inga löften har brutits. Förhoppningar har svikits. I regeringens kommuniké om Stekenjokk utlovades ersättningsindustrier. Det utlovades även i regeringskommunikén om Vindelälvens bevarande. Jag citerar ur denna kommuniké: ”Åtgärder kommer att vidtagas för ökad sysselsättning i Vindelälvsområdet.” Fru Eriksson i Stockholm utlovade samma sak i ett föredrag i Vindeln i somras. Den 28 mars 1968, alltså två år före Vindelälvsbeslutet, svarade dåvarande inrikesministern Rune Johansson på en fråga från Tore Nilsson i Agnäs följande: ”Strävandena att lokalisera nya och utbygga redan befintliga företag inom området fortsätter. Det är inte möjligt för mig att redogöra för de enskilda projekt som vi för närvarande arbetar med.” — Två år därefter, när regeringen presenterade beslutet att inte bygga ut Vindelälven, hade regeringen inte ett enda projekt att presentera. Det framgick av inrikesminister Holmqvists frågesvar till mig liksom av den verklighet, som vi upplevt därefter. Ännu har regeringen inte presenterat något som kan anses vara ersättning för förlorade arbetstillfällen, vilket utlovades i den kommuniké som jag har åberopat. Statsminister Palme sade i en radiointervju i lokalradion vid Stekenjokkbesöket — andra socialdemokrater har sagt det efter honom — att regeringen inte kommer att bry sig om riksdagens uttalande 1967 om att stadigvarande lokalisering bör tillföras området, om Vindelälven inte byggs ut. Såväl i Stekenjokk som i Vindelälven har projekterade statliga företag lagts ner på grund av regeringsbeslut. Jag frågade i anledning därav industriminister Krister Wickman under en interpellationsdebatt före jul vilken den principiella skillnaden i statens ansvar var mellan att vidta särskilda åtgärder för sysselsättningen i Stekenjokk och i Vindelälven. Herr Wickman svarade att det var ingen skillnad alls. Vad skall folk tro om detta prat hit och dit? Regeringens och dess förespråkares agerande går gång på gång ut på att man har projekt under arbete men att man inte kan tala om vad de gäller och vilka de är. Viljan är god, säger de, lita på det! Och det har vi fått höra länge. Det är inte underligt om folk börjar fråga sig om man kan fortsätta att lita på det ena positiva regeringsuttalandet efter det andra, när den ena förhoppningen — låt oss kalla det så — efter den andra sviks. Från denna talarstol vädjade i går min länskollega Arne Nygren enträget om att åtgärder skulle vidtas. Det var mycket intressant och upplyftande att höra det. Regeringens handlande har enligt min uppfattning skadat respekten för det politiska arbetet. Folk känner sig lurade. Regeringen inklusive finansministern — och statsministern inte att förglömma — har ett stort ansvar härför. Efter allt som har hänt har befolkningen i Västerbottens län anledning att ta de många fagra löftena med en nypa salt. Det ännu inte infriade löftet i riksdagsuttalandet angående Vindelälvens utbyggnad och fallet Stekenjokk är de mest kända exemplen. Civilförsvarsstyrelsen och skolöverstyrelsen var eniga om att det var lämpligt att förlägga civilförsvarsutbildning till en central verkstadsskola i Vännäs som enligt planerna så småningom skall upphöra. Från socialdemokratiskt håll i vårt län sades det under valrörelsen att det skulle bli så. Mot myndigheters och andra remissinstansers rekommendation förlades skolan av regeringen till annat län. I fjol diskuterades förläggningen av ett försvarsförband till det inre Norrland. Någon ort i Västerbottens inland ansågs till en början ha stora chanser. Förbandet förlades så småningom till Norrbotten, som också har stort behov av det — Västerbotten har ju Stekenjokk, sades det från många håll. Under valrörelsen utlovades 500 nya arbetstillfällen till Skellefteå i telefabrikation. Denna televerkstad, som startades för några år sedan, har ännu bara ungefär 200 anställda — det har talats om 1 000 anställda. Ökningen har inte gått i den takt som förutsattes. Ett fängelse är planerat att byggas i Vännäs. Jag vet att det finns krafter som arbetar för att det inte skall förläggas dit; många gruvar sig för att regeringen kanske kommer att ingripa även i det fallet, och då vet man inte hur det går. Att regeringen har förhindrat lokalisering av arbetstillfällen till Västerbottens län de senaste åren anser jag ådagalagt — jag vill därmed inte säga att regeringen inte i andra fall har medverkat till att lokaliseringar kommit till stånd. Åtskilligt kan göras. Landstinget beslutade i höstas enhälligt att uppvakta regeringen om åtgärder. En samling över partierna tycker jag mig kunna skönja i vårt län. Västerbottens län hör till delar av vårt land som haft den största andelen människor sysselsatta i jordoch skogsbruk. Vårt län kan inte bevara en ordnad samhällsbildning inom stora områden utan kraftfulla insatser från det allmänna. Arbetslösheten är förhållandevis mycket stor hos oss i jämförelse med de flesta andra län i landet. Verkningarna av förändringarna inom jordoch skogsbruket blir särskilt kännbara just i ett län som Västerbotten på grund av dess struktur. Hittills har dessa näringars betydelse för samhällsbildningen på ett tragiskt sätt underskattats. Av den anledningen har många kommuner i vårt län beslutat att införa kommunala jordbruksstöd. Den positiva effekten av dessa stöd har inte uteblivit. I Finland har man igångsatt ett s.k. Växa mera-program för skogsbruket. En sådan satsning skulle ge många fler arbetstillfällen på den norrländska landsbygden än vad lokaliseringspolitiken måhända någonsin kan göra. Sekundärverkan kommer i förädlingsledet, i massa-, i pappersoch i sågindustrin. Såväl länsstyrelsen som landstinget har engagerat sig för detta program, som lämnats till regeringen. Tyvärr synes regeringen ha lagt det på is tills vidare. Den enighet över partigränserna i s.k. Norrlandsfrågor som vi inom vårt län — tror jag — har fått i kommuner och landsting hoppas jag kommer att följas upp här i den nya riksdagen.